Herr talman! Det dåliga hushållssparandet är ett allvarligt problem i den svenska ekonomin. Det känns därför välgörande att statsrådet Bengt K Å Johansson anser att situationen är oroväckande och att de åtgärder som socialdemokraterna vidtagit inte har förbättrat sparandet. Moderata samlingspartiet har i olika sammanhang också uttryckt oro för denna utveckling. Vi anser att staten borde bedriva en aktivare politik för att främja människors sparande. Passiviteten från regeringens sida är direkt oroväckande. Målet bör enligt vår uppfattning vara att hushållen skall kunna ha ett sparkapital som motsvarar den genomsnittliga årslönen för en industriarbetare. Den socialdemokratiska regeringen har tyvärr ständigt ändrat spelreglerna för spararna och därigenom skapat osäkerhet. Sedan 1982 har t.ex. ett flertal försämringar för enskilt aktiesparande genomförts. 1986 beslutade regeringen — eller snarare den socialistiska riksdagsmajoriteten — om en särskild pensionsskatt, som slår hårdast mot dem som sparat längst. En ökad sparvilja förutsätter stabila spelregler, så att människor vågar spara långsiktigt. Sparandet bör premieras och inte motverkas av en sådan ryckighet i politiken som har förekommit under senare år. Det bästa sättet att stimulera sparandet är att föra en ekonomisk politik som långsiktigt ökar hushållens disponibla inkomster och höjer realavkastningen efter skatt på sparandet. Sänkta marginalskatter ökar hushållens räntekänslighet, vilket gör det mera lönsamt att spara och mindre lönsamt att låna. Det är bara att hoppas att utredningen om reformerad inkomstbeskattning, som statsrådet talar om, kommer att ta tillräcklig hänsyn till detta. I utredningens direktiv står det tydligen ”bör”. Jag skulle önska ett starkare ord där. Borde det inte vara ett ”skall” i stället? Skall innebära gynnsamma regler för sparandet, borde det vara enligt min uppfattning. Varför är det då så viktigt att hushållen sparar? Jo, det finns en rad samhällsekonomiska skäl till det. För det första minskar inflationen om sparandet ökar. Sverige har haft en inflationsutveckling som legat över genomsnittet för OECD. Det är i längden en ohållbar utveckling. För det andra leder ett ökat hushållssparande till en lägre räntenivå, vilket i sin tur leder till ökade investeringar och högre ekonomisk tillväxt. För det tredje skulle ett ökat sparande leda till minskade räntekostnader för staten. Därmed skulle statens lånebehov minska, något som i sin tur möjliggör ytterligare räntesänkningar. Skälen till varför sparandet, och speciellt hushållssparandet, bör öka är alltså många och hållbara. Regeringens ambition har beklagligtvis oftast varit att öka det kollektiva sparandet. Finns det några skäl för oss här i dag att hoppas på att man från regeringens sida tänker om? Det skulle i så fall åtminstone vara något positivt.

Herr talman! Jag finner det litet magstarkt när Rune Rydén säger att det bästa sättet att främja sparandet är att höja reallönerna och att öka den reala avkastningen på sparandet. Det är så rätt. Men det känns litet konstigt när Rune Rydén riktar de uppmaningarna till den nuvarande regeringen, mot bakgrund av vad som inträffade under en period med sparande när vi just hade sänkta reallöner och hade en mycket usel realavkastning på sparandet. Jag kommer därmed in på orsaken till den situation vi befinner oss i, nämligen att hushållssparandet är lågt. Vad gör ett hushåll och en person som drabbas av sänkt reallön? Vad gör en vanlig tjänsteman och en vanlig arbetare som drabbas av en sänkning av reallönen med ungefär en hel månadslön, såsom skedde under perioden från 1979 och några år framåt? Jo, man tar av sina sparmedel, man lånar mera, man skjuter en del konsumtion på framtiden och man satsar mindre på egen bostad. Allt detta har hänt i den svenska ekonomin.

Ett sådant här reparationsarbete tar faktiskt en hel del tid, Rune Rydén och Nils Åsling. Hushållen lider fortfarande av de skador som de vållades när deras reala inkomster sjönk kraftigt och de tog sina sparmedel i anspråk. De - kanske framför allt hushållen i den yngre generationen — vande sig vid att det under en period faktiskt var olönsamt att spara och lönsamt att ta lån därför att inflationen ju betalade en stor del av dessa lån. Genom inflationen var det alltså olönsamt att spara eftersom realräntorna var negativa. Allt detta har jag och regeringen beskrivit, Nils Åsling, bl.a. i de direktiv som vi har gett till spardelegationen, vilken har i uppdrag att dels analysera faktorer som påverkar sparandet, dels löpande komma med förslag om åtgärder för ett ökat sparande. Av någon anledning har både moderaterna och centerpartiet nu lämnat spardelegationen, där de tidigare var representerade. Detta tyder ju inte på något stort intresse för sparandet i sig. Men vi väntar att det ändå skall komma fram en hel del förslag från spardelegationen som vi kan omsätta i praktiken. Tyvärr kommer de synpunkter som centern och moderaterna kan föra fram i detta sammanhang inte att finnas med i potten, vilket jag beklagar. Nils Åsling sade att svaret saknade de samhällsekonomiska perspektiv som borde styra. Jag har i svaret inte utvecklat allting som jag har att säga om sparandet, Nils Åsling. Det finns i dokument som regeringen har tagit fram, både i förslag som framlagts för till riksdagen, i förslag som finns i finansutskottet och i de direktiv om att analysera sparandet som vi har gett till spardelegationen. Jag ansåg att jag därför kunde korta ned interpellationssvaret något och inte gå in på allt detta. Det finns dock ytterligare en omständighet som är viktig, Nils Åsling. Hushållssparandet är mycket betydelsefullt. Men det är också det totala sparandet. Vad vi har åstadkommit är ju att vi har ökat det totala sparandet i ekonomin, så att vi nu inte har den typen av våldsamma underskott i vår handelsbalans som vi hade under den period när Nils Åsling satt med i regeringen. Vi har också fått i gång investeringarna inom industrin i betydande grad. Detta är en fundamental faktor som påverkar den totala ekonomin och på sikt naturligtvis också möjligheterna att bereda utrymme för ökat hushållssparande. Det är min mening att också hushållssparandet behöver öka — inte bara det totala sparandet i ekonomin.

Herr talman! Ja, jag kan vitsorda att det självfallet inte är lätt att mobilisera ett hushållssparande när reallönerna är låga och har visat en negativ utveckling under ett antal år. En kraftig reallönesänkning var ju det pris som vi fick betala för devalveringen i oktober 1982. Det har nu gått fem år sedan denna devalvering. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen har låtit fem år gå utan att vidta ordentliga åtgärder för att möta den situation som en ändå framgångsrik devalvering skapade, nämligen en tillväxt i ekonomin. Om man skall se till det reella utfallet har regeringen i stort sett nöjt sig med att främja det offentliga sparandet och premiera det enskilda sparandet i institutioner och företag. Det är denna diskriminering av de många småspararna, dvs. de som företräder hushållssparandet, som jag vänder mig mot och finner så anmärkningsvärd. Hushållssparandet vänder sig på ett helt annat sätt i sin existens mot den privata konsumtionen. Det finns i hög grad samhällsekonomiska motiv till att ge arbetare och tjänstemän, småsparare, ett realistiskt alternativ till konsumtion, dvs. att verkligen stimulera sparandet med ordentliga åtgärder. Det visar sig ju nu att allemanssparandet, trots att det i och för sig är uppskattat, inte på långa vägar har haft den effekt som det borde ha. De samhällsekonomiska perspektiven känner ju både statsrådet och jag väl till — det var inte en dokumentation i det avseendet som jag efterlyste när jag kommenterade svaret. Det var en anda av medvetenhet om hushållssparandets samhällsekonomiska betydelse som jag saknade i svaret, t.ex. det som Rune Rydén mycket riktigt påpekade, nämligen hushållssparandets betydelse för ränteutvecklingen. Det är en icke oväsentlig komponent med tanke på hur samhällsekonomin ser ut. Sedan säger Bengt K Å Johansson att sparandet är betydelsefullt och diskonterar detta att man har ökat det offentliga sparandet. Ja, det är bra, men det är där som min huvudinvändning kommer. Regeringen har försummat att för en bred allmänhet av pedagogiska och samhällsekonomiska skäl motivera ett högt sparande, vilket ändå är en förutsättning inte bara för den privata ekonomiska välfärden utan på lång sikt också för det här samhällets rätta funktion och sunda utveckling.

Herr talman! Statsrådet Bengt K Å Johansson erkänner problemet men kommer inte med någon lösning. Han erkände också att den beskrivning som jag gav av skälen till att sparandet är lågt var riktig. Att höja reallönerna och sänka marginalskatten är så rätt, sade statsrådet, och på den punkten är vi helt överens. Men jag menar att hushållssparandet måste öka genom olika åtgärder, och vi har inte sett den socialdemokratiska regeringen vidta sådana åtgärder som vi på moderat håll har förespråkat. Det reparationsarbete som statsrådet talar om har ju skett genom att socialdemokraterna har höjt skatterna och därmed minskat inkomsterna för familjerna. Det har inte skett genom sparande i budgeten, som vi moderater har förespråkat. Sedan är det helt riktigt att reparationsarbetet i samhällsekonomin tar tid, kanske lång tid, och att det inte är helt färdigt. Under den tiden har människorna anpassat sig till situationen, och den attitydförändring som behövs och som statsrådet implicerade har inte kommit ännu. Den kommer inte med mindre än att man har klara och entydiga spelregler för familjerna. Först då kan det tänkas vara rimligt för dem att öka sitt eget sparande. Jag tror inte att spardelegationen har någon avgörande betydelse i det sammanhanget. Tvärtom har dess kampanjåtgärder snarast dragit ett löjets skimmer över metoderna. Från moderat håll förespråkar vi klara sparmål. Att man skall spara t.ex. till sin bostad är ett av de alternativ som vi förespråkar.

Herr talman! Först vill jag fråga Rune Rydén vad han menar. Han talade om det offentliga sparandet. Det har inte skett i budgeten, som vi moderater förespråkar, sade Rune Rydén. Nej, det är rätt, vi har inte gjort det på det sättet. Men vi har genom en utomordentlig sparsamhet för att inte säga snålhet med statens medel också skapat förutsättningar för att det offentliga sparandet har kunnat komma upp på en vettig nivå igen. Vi har totalt vänt på den katastrofala utveckling som fanns beträffande budgeten. Rune Rydén säger att vi har ständigt ändrat förutsättningarna för hushållssparandet under dessa år. Ja, det är rätt. Man måste ändra spelreglerna om de är felaktiga. Om reglerna leder alldeles fel skall man inte ha de spelregler man hade tidigare. Det var fel att uppmana hushållen att inte spara utan låna pengar i stället eftersom det lönar sig i en inflationsekonomi och det lönar sig när man har stora och obegränsade avdrag. Om jag förstår det hela rätt finns Rune Rydén kvar i det tänkandet fortfarande. Mycket av den politik han förespråkar skulle leda till högre inflation. Dessutom vill han ha kvar den obegränsade avdragsrätten som också är en mycket stor fara när det gäller att få ett vettigt hushållssparande i det här landet. Nils G Åsling, det tar tid att vända en utveckling där hushållen har vant sig av med ett regelbundet sparande. Vi kan vara överens om att det var en olycka att hushållen fick denna inställning. Vi införde då allemanssparandet som en sparform där vi menade, att det var ett sätt att vänja sig vid att regelbundet spara. Det skiner igenom i Nils Åslings uttalanden att han är sval i sin inställning till allemanssparandet. Ett av skälen till att vi införde allemanssparandet var att vi var tvungna att ha ett sparande som var konstruktivt, medan det gamla skattesparandet dels var litet orättvist, dels var ett sparande som skapade problem eftersom man så småningom måste lösa upp den inlåsning som fanns i skattesparandet. Nils Åsling säger att allemanssparandet har varit ett misslyckande. Jag har ytterligt svårt att förstå det, när det skett en utveckling som lett till att vi för närvarande har över tre miljoner konton. Vid utgången av september månad hade vi över 46 miljarder kronor insatta på allemanssparandet. Det är en exempellös framgång för en sparform. Dessutom, Nils Åsling, är det ett privat investeringskonto. Man kan sätta in pengar där, avkastningen är skattefri och man har tillgång till pengar när man behöver göra investeringar, vare sig det gäller hushållskapitalvaror eller något annat. Vi har alltså skapat en sparform som Nils Åsling borde vara nöjd med och glad över, i stället för att ha den litet lama och negativa inställning som jag tycker kommer till synes i det han säger. Att påstå att vi skulle ha diskriminerat hushållssparandet är uppoch nervända världen. Detta är ett gynnande av hushållssparandet som vi inte har haft tidigare. Jag har redan i inledningen förklarat varför det tar tid att vända på det hela. Hushållen har stora eftersatta behov som beror på en tidigare dålig eller negativ reallöneutveckling, och när tiderna blir litet bättre får vi en viss konsumtionsuppgång som verkar negativt på hushållssparandet. Men, Nils Åsling, den här smällen, då hushållssparandet brakade ihop, gick ner kraftigt, kom redan på er tid. Nu hoppas jag att vi gradvis lägger grunden till en ökning också av hushållssparandet på samma sätt som vi har lagt grunden till en ökning av det totala sparandet.

Herr talman! Även om regeringen anser sig ha gnetat och sparat på budgeten, har vi moderater inte varit särskilt nöjda med resultatet. Vi hade velat gå längre i detta fall. Det är det jag menar med det offentliga sparandet. Då hade det blivit större inkomster för familjerna, och därmed hade de kunnat öka sitt sparande. Jag tyckte det var mycket bra att statsrådet Bengt K Å Johansson erkände att spelreglerna för hushållssparandet har ändrats. Om man vill ändra spelreglerna skall man entydigt och klart lägga fast dem för lång tid framåt. Det är det som den stora allmänheten inte har uppfattat att man har gjort, och det är en av orsakerna till situationen på sparmarknaden i dag. Vi moderater hade i de här sammanhangen ett krav som vi drev mycket hårt. Vi ville sänka marginalskatterna, för att få det utrymme som vi här talade om i den första replikrondan. Det gällde höjda realinkomster, som i sin tur skulle kunna leda till ett ökat sparande. Detta skulle kunna leda till att man i större utsträckning t.ex. ägde sin bostad och hade sitt sparande i ett bostadssparande. Jag har inte hört att statsrådet Johansson har haft någonting emot detta — något jag skulle vilja se litet mer av från regeringens sida.

Herr talman! Jag kan försäkra Bengt K Å Johansson att jag inte, som han sade, är sval beträffande allemanssparandet. Det sparandet har ju visat sig få en bred uppslutning, och det tror jag har sin betydelse för att i allmänhetens medvetande återinföra värdet och betydelsen av ett kontinuerligt sparande. Jag tror att det har sin stora betydelse av pedagogiska skäl. Men allemanssparandet är ett misslyckande, om man ser det som en samhällsekonomisk insats för att återföra det privata sparandet i samhället till vad det har varit tidigare. Det beklagliga är att man har nöjt sig med att introducera allemanssparandet och sedan egentligen inte vidtagit någon enda konkret åtgärd för att restaurera tilltron till det privata sparandet. Resultatet ser vi: Vi har här i landet en så låg sparbenägenhet att den t.o.m. är negativ och innebär att hushållen tär på sina resurser. Det är enligt min uppfattning olyckligt, och det tyder på att den enskilde spararen känner sig föga uppmuntrad. Det är helt klart att i ett skede när reallöneutvecklingen är dålig eller negativ, blir det inte pengar över, och en stor konsekvens av devalveringen 1982 var just en reallönesänkning. Men det har nu gått lång tid. Svensk ekonomi har befunnit sig i en gynnsam utveckling, men ändå ser vi — fem år efter den stora insatsen för att sänka reallönerna — ett negativt sparande. Det bekräftar ju att regeringen har misslyckats med den här delen av sin ekonomiska politik. Jag tycker ändå det är hoppfullt att Bengt K Å Johansson talar om allemanssparandet som investeringskonton, den modell som vi från centerns sida har velat introducera, för att få ett nettosparande. Måhända kan vi tillsammans utveckla allemanssparandet dithän. Skulle spardelegationen komma in i ordnade arbetsformer igen är vi inte från centerns sida långsinta, utan visst kan vi medverka. Men förutsättningen är ju att spardelegationen får en vettig arbetsform, att man ger sig in på konkreta sparåtgärder som vi upplever som meningsfulla. Man kunde. ex. börja med att transformera dets.k. skattefondssparande som faller ut nu vid årsskiftet till allemanssparandet, så vi slapp att få ut den stora köpkraften på en marknad som kanske kan betraktas som överhettad. Det vore den typ av konkreta åtgärder som vi nu skulle kunna efterlysa.

Herr talman! Det är bra att Nils G Åsling genom att nämna skattefondssparandet påminner om vilken konstig sparform han var med om att introducera. Nu står vi inför stora problem, när skattefondssparandet och skattesparandet i övrigt frigörs. Sparandet blir alltså ett problem och inte en tillgång för den svenska ekonomin, och det är inte bra. Vidare, Nils G Åsling, är det kanske inte riktigt så — om man skall vara litet mer sofistikerad i sitt resonemang — att hushållen nu tär på sina resurser. Man skulle kunna säga att hushållen delvis flyttar om sina resurser. Det är riktigt att hushållssparandet tenderar att gå ner, men samtidigt handlar det om, som en del ekonomer har uttryckt det, en sorts investeringar som hushållen gör i tillgångar, när de nu förbättrar både bostäder och hushållskapitalvaror och ersätter dem. Visst har vi, Nils G Åsling, gjort insatser i form av allemanssparandet. Men de allra största insatserna för att främja sparandet har varit att få ner inflationen, att höja reallönerna och se till att vi har en realränta som är positiv — det gynnar sparandet. Allemanssparandet är bara en form. Jag noterar att Nils G Åsling nu erkänner att det är en bra form och inte något negativt. Rune Rydén säger att moderaterna inte är särskilt nöjda med de insatser som regeringen har gjort i budgeten för att främja sparandet. Nej, jag förstår att Rune Rydén var nöjd med den utveckling som var tidigare, men den utvecklingen var inte särskilt bra för Sverige. Litet varsamhet med orden skulle kanske vara bra, om man vill vinna tilltro för att vara duktig i analysen av vad som är bra för budgeten och bra för Sverige. Rune Rydén uttryckte det så att jag erkände att spelreglerna för sparandet hade ändrats. Men det var inget erkännande — jag sade att vi hade gjort detta och var stolt över det. Reglerna var ju dåliga förut och behövde förbättras. Slutligen: Nils G Åsling sade att spardelegationen kanske ändå var någonting att tänka på, om jag uppfattade honom rätt. Jag noterar det och skall fundera på det. Jag tycker att oppositionspartierna har en plats när det gäller att vara med och diskutera vägar för att öka sparandet i det här landet.

tillgodoses. Helikoptertransporter bör därvid organiseras i landstingskommunal och statlig regi för att tillgodose fredsbehoven och organiseras samordnat med försvarsmakten, rikspolisstyrelsen m.fl. Vissa statliga medel bör avdelas för att förbättra sjuktransportkapaciteten med helikoptrar såväl i fred som i krig under förutsättning att sjukvårdshuvudmännen är beredda att medverka i motsvarande omfattning. I försvarsbeslutet framhålls vidare att rikspolisstyrelsens uppgifter beträffande luftburna sjuktransporter bör föras över till sjukvårdshuvudmännen. Genom beslut den 6 augusti 1987 tillkallade jag en departemental arbetsgrupp med företrädare för social-, justitieoch försvarsdepartementen med uppgift att klargöra vilka förutsättningar som finns för att man skall kunna förverkliga 1987 års försvarsbeslut vad avser sjuktransporter med helikoptrar. Enligt vad jag har inhämtat har arbetsgruppen haft överläggningar med bl.a. företrädare för överbefälhavaren, rikspolisstyrelsen, statens räddningsverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Arbetsgruppen har vidare för avsikt att träffa företrädare för samtliga sjukvårdshuvudmän. Arbetsgruppens arbete skall enligt direktiven vara slutfört senast den 31 december 1987. Jag avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga så snart det finns ett underlag för ett ställningstagande.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Frågan om luftburna sjuktransporter har ju behandlats av riksdagen vid flera tillfällen under hela 1980-talet. I försvarsutskottets betänkande 1985/ 86:8 anförde man i anledning av två motioner av Sten-Ove Sundström och mig att det inte kunde anses tillfredsställande att frågan om sjuktransporter med helikopter bearbetats så lång tid utan resultat. Utskottet föreslog att en särskild redovisning borde lämnas riksdagen under riksmötet 1986/87. Detta gav också riksdagen som sin mening regeringen till känna. Någon sådan redovisning fick vi emellertid inte. När vi i våras tog försvarsbeslutet, anförde ett enigt försvarsutskott att det var med yttersta tvekan man ansåg sig kunna föreslå riksdagen att avvakta ytterligare överväganden. I samma beslut framhölls vikten av att beredskapen med försvarets tunga helikoptrar i Norrland för medverkan i räddningstjänst och sjuktransporter under kvällar, nätter och helger också fick sin lösning. Herr talman! Med detta har jag velat påpeka att riksdagen vid flera tillfällen under 1980-talet har betonat vikten av att frågan om de luftburna sjuktransporterna får en tillfredsställande lösning i vårt land — och då skall det gälla hela landet, även Norrland. Jag tycker det är bra att den arbetsgrupp som nu arbetar med frågan enligt direktiven skall vara färdig senast den 31 december i år. Eftersom frågan varit olöst alltför länge, vill jag fråga socialministern om man nu kan utgå från att det kommer en proposition senast under vårriksdagen. Det är ju tämligen märkligt att vi i Sverige 1987 fortfarande rent allmänt har en så dålig helikopterberedskap för räddningstjänst och sjuktransporter. Vi har mycket att lära av bl.a. Schweiz, Västtyskland och Norge. Alla dessa tre länder har en mycket tillfredsställande beredskap i detta avseende, en beredskap som fungerar dygnet runt, året runt. Vi skulle inte heller behöva ligga så dåligt till. Vi har ju kapaciteten, men den utnyttjas inte. Som exempel kan jag nämna — och det har jag gjort vid flera tillfällen tidigare — att det i Norrland finns tunga Vertol-helikoptrar stationerade på flygflottiljerna i både Söderhamn och Luleå, men dessa tjänstgör bara under kontorstid därför att det inte finns personal för dygnet-runt-beredskap. Inträffar ett olycksfall eller ett svårt sjukdomsfall som kräver en snabb helikopterinsats för att transportera vederbörande till närmaste regionsjukhus, är man i dagens läge hänvisad till att försöka ”ragga upp” en besättning. Har man tur går det bra, men har man inte tur går det naturligtvis mindre bra. Jag skulle kunna ta fram många exempel på detta, men jag skall nöja mig med två. Strax efter klockan nio på kvällen den 17 oktober 1985 får i Söderhamn en 24-årig man under rengöring av en matberedningsmaskin vänstra handen tvärt avklippt ovanför handleden. Patienten omhändertogs mycket kort tid efter olyckan av en läkare, som följde ambulansen till olycksplatsen. Armstumpen avstasas med en blodtrycksmanschett och förbinds preliminärt. Man tar också med sig handen separat. På flygflottiljen utanför Söderhamn finns en Vertol-helikopter i beredskap för sjukvårdsändamål på grund av den pågående översvämningskatastrofen i södra Hälsingland. Normalt skulle det inte ha funnits någon beredskap vid denna tid på dygnet. Sjukhuset, som är ett akutsjukhus med dygnet-runt-beredskap, hade både narkosläkare och narkossköterska som kunde bemanna helikoptern. En och en halv timme efter det att olyckan inträffade landade helikoptern på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tack vare att beredskap för helikoptertransport fanns just denna kväll, kunde mannen få sin hand fastsydd, och den fungerar nu igen. Men hade inte denna snabba helikopterinsats kunnat göras, hade med all sannolikhet den unge mannen varit utan sin hand i dag. Det andra exemplet gäller en ung kvinna från Edsbyn, som en fredagskväll i oktober i år fick svåra skallskador vid en trafikolycka i Edsbyn. Sedan kvinnan opererats akut i Bollnäs ansåg överläkaren att hon behövde snabb transport med helikopter. Den gången gick det inte att få tag på någon besättning, och kvinnan avled. Det här var två exempel från mina egna hemtrakter. Det finns naturligtvis många andra exempel som visar vilken betydelse det har att vi omgående får en tillfredsställande helikopterberedskap även i vårt land. I det avseendet bör naturligtvis sjukvårdshuvudmännen få huvudansvaret — det är vi fullständigt överens om. Därför vill jag, herr talman, än en gång fråga socialministern: Får vi se en proposition om detta under vårriksdagen?
Herr talman! Precis som Olle Östrand säger och som jag också har angivit i mitt svar, är det så att denna verksamhet skall föras över till sjukvårdshuvudmännen. Därom råder alltså enighet, och riksdagen har beslutat så. Däremot tror jag att det blir svårt att praktiskt genomföra att vi kan lägga fram en proposition redan till vårriksdagen. Det skall alltså vara överlägg ningar med sjukvårdshuvudmännen, och vi vet ännu inte i vad mån de kommer att ställa upp och vilka möjligheter de har. Jag tror alltså att det är praktiskt omöjligt att se en proposition redan till vårriksdagen. Men enligt mitt svar har vi en arbetsgrupp som arbetar med de här frågorna, så vi får väl utgå från att vi snarast möjligt får se en lösning på dem.
Herr talman! Det är faktiskt så, socialministern, att sjukvårdshuvudmännen för närvarande åker snålskjuts på denna verksamhet. Det är ju staten som i stort sett ensam får stå för kostnaderna genom rikspolisstyrelsen. Det råder nu en bred enighet om att en landstäckande ambulanshelikopterorganisation är motiverad av medicinska skäl. Uppfattningen att de ekonomiska besparingarna överstiger kostnaderna är också allmänt spridd. Det är inte heller fråga om några stora kostnader. Om man t.ex. skulle införa dygnet-runt-beredskap på helikoptrarna på flygflottiljerna i Norrland skulle det dra en kostnad på uppskattningsvis 2—3 milj.kr. Detta skall då ställas mot den vinst samhället gör genom minskade vårdtider och minskade vårdkostnader. Det har nu byggts upp speciella resurser på vissa sjukhus, och då bör vi naturligtvis också se till att patienterna så snabbt som möjligt kommer under vård på dessa sjukhus, och det kan man inte göra med landsvägsambulans. När vi nu har en helikopterverksamhet, borde vi genom en vettig organisation utnyttja denna på ett mycket bättre sätt än i dag. Socialministern och jag är fullständigt överens om att läget i dag inte är tillfredsställande. Min förhoppning är ändå att vi får se en proposition om en ny organisation för helikopterverksamheten i vårt land. En liten rekommendation, socialministern: Sätt ökat tryck på sjukvårdshuvudmännen!

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka iakttagelser regeringen har gjort under sommarmånaderna beträffande alkoholkonsumtion och alkoholproblem och om regeringen avser vidta åtgärder i anledning av dessa iakttagelser. Elver Jonsson har vidare frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta för att uppfylla riksdagens och WHO:s mål om en kraftig minskning av den totala alkoholkonsumtionen. Konsumtionen av alkoholdrycker minskade totalt sett successivt efter år 1976 fram till 1984, då alkoholförsäljningen var 6,01 liter hundraprocentig alkohol per invånare som var 15 år och däröver. De två påföljande åren skedde en uppgång, 1985 till 6,07 liter och 1986 till 6,34 liter. Med anledning av denna oroande tendens höjdes skatten på alkoholdrycker fr.o.m. den 1 januari 1987 . Priset på spritdrycker Socialstyrelsens statistik för första halvåret 1987 visar på en försäljningsminskning med 1,6 6, totalt sett. Emellertid har det skett en konsumtionsförskjutning mellan de olika alkoholdryckerna. Spritdrycker och vin har minskat med 6,3 26 resp. 2,3 20, medan starkölsförsäljningen har ökat med 7,8 7o. Restaurangförsäljningen av starköl har ökat med hela 18,4 90. Starkölskonsumtionen har visserligen ökat under de senaste tio åren, men de senaste siffrorna pekar på en accelererande utveckling. Eftersom starköl är den vanligast förekommande alkoholdrycken bland ungdomar kan detta tyda på att ungdomars alkoholkonsumtion åter ökar. Detta är oroande tecken. Med anledning av sociala problem och ordningsproblem under midsommarhelgen 1986 lämnade regeringen uppdrag till socialstyrelsen att utreda frågan om förebyggande insatser inom socialtjänsten. Motsvarande uppdrag lämnades till rikspolisstyrelsen. Socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen har i sina redovisningar bl.a. föreslagit åtgärder som leder till större beredskap på vissa orter genom ett utökat samarbete mellan bl.a. socialtjänsten, skolan och polisen. Socialstyrelsen föreslog även att festligheter skulle spridas till fler orter, att det skulle ges intensifierad upplysning om alkohol med speciell inriktning på ungdomarnas situation och att lokala planer och program skulle tas fram som ett led i socialtjänstens förebyggande arbete. Socialstyrelsens arbete på detta område fortsätter, och en ytterligare redovisning kommer att lämnas till regeringen. Rikspolisstyrelsen har nyligen redovisat ett arbete för regeringen på detta område och där bl.a. pekat på att fördjupade kontakter mellan polisen och socialtjänsten på många orter lett till positivt resultat under sommaren 1987. Genom Rådet för alkoholoch narkotikafrågor sker en kontinuerlig dialog mellan organisationslivets representanter och socialdepartementet. Rådet ombildades i slutet av år 1986 samtidigt som dess arbete breddades. AN-rådet har diskuterat de tendenser till ökad alkoholkonsumtion bland ungdom som har observerats och vilka motåtgärder som krävs. Inom rådet har en särskild beredningsgrupp inrättats med uppgift att intensifiera och utveckla de opinionsbildande insatserna. Insatserna har sin utgångspunkt i ungdomars levnadsvillkor och värderingar och skall bl.a. ta sikte på att utveckla arbetet med att skapa drogfria miljöer. Arbetet har främst inriktats på ungdomar mellan 15 och 20 år samt föräldrar, lärare, ungdomsledare m.fl. som har kontakt med dessa ungdomar. Arbetet är i full gång och en mängd aktiviteter pågår. Arbetet för att uppfylla riksdagens och WHO:s mål bedrivs inom ramen för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsbeslut. Det innebär bl.a. insatser för att undanröja orsakerna till alkoholmissbruk, en omfattande opinionsbildning, en aktiv prispolitik samt reglering och kontroll av alkoholförsäljning. En viktig del i alkoholpolitiken är det förebyggande arbete som bedrivs genom att folkrörelser och föreningsliv stimuleras på olika sätt. För att nå målet krävs medvetna och samordnade insatser av myndigheter och organisationer inom olika områden. Både lokal och central information och andra opinionsbildande insatser, liksom stöd till lokalt förankrade drogförebyggan de verksamheter, är av stor vikt. Inriktningen på ungdomsgruppen är särskilt viktig. Socialstyrelsen, som har det samlade ansvaret för den statliga droginformationen, arbetar på bred front för att informera och höja medvetenheten när det gäller alkoholproblemet. Socialstyrelsen bidrar också till att utveckla det drogförebyggande arbetet inom kommuner och organisationer genom att fördela statsbidrag till projektverksamhet, följa och stödja projekten och sprida erfarenheter vidare. Socialstyrelsen har i sin handlingsplan prioriterat åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionen. Styrelsen har också påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur arbetet på ett mer systematiskt sätt kan bedrivas för att WHO-målet skall uppnås. Planen kommer att vara klar under innevarande budgetår och blir till god hjälp för olika myndigheters arbete med alkoholfrågan. Det kommer således att krävas en mångfald av insatser på olika områden för att vi skall kunna nå det uppställda målet. Det går inte att i dag peka på några enskilda insatser som på ett enkelt sätt och i ett slag löser problemet. Regeringen följer med stor uppmärksamhet utvecklingen och har, som jag tidigare sagt, redan vidtagit vissa åtgärder samt kommer även i fortsättningen att ta olika initiativ till åtgärder som kan bidra till en minskad alkoholkonsumtion.

Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret på min interpellation. När det gäller att hantera stora och tunga politiska frågor är det viktigt med god insikt, klara mål och effektiva praktiska medel. Den vetenskapliga forskningen har bestyrkt att det finns ett direkt samband mellan totalkonsumtion och alkoholmissbrukets omfattning. Insikten om detta utgör numera grunden också för den svenska alkholpolitiken, vilket kom till klart uttryck då riksdagen fattade sitt övergripande beslut 1977. Det är värdefullt att socialministern hävdar denna utgångspunkt i svaret på min interpellation och också framhåller att detta skall vara grunden för statsmaktens fortsatta arbete. Alkholbruket utgör det svåraste och mest omfattande folkhälsoproblemet i vårt land. Missbruket leder i sig till stora medicinska och sociala skador. Uttryckt i termer av samhällsekonomiska kostnader — produktionsbortfall, vård, skador m.m. — har alkoholkonsumtionen uppskattats belasta samhällsekonomin med 8 å 9 96 av BNP. Därför var det oroande att regeringen inte ens nämnde detta stora samhällsproblem när man föredrog sin regeringsförklaring här för några veckor sedan. Den ”vita fläcken” innebar trots allt en plump i protokollet. När socialministern hänvisar till att vi mellan åren 1976 och 1984 minskade alkholförsäljningen med drygt 20 96, får vi inte glömma bort att vi ett par decennier före den tiden hade näst intill fördubblat den svenska alkoholkonsumtionen. Att vi första halvåret i år fått en försäljningsminskning med drygt 1 0 är ju bara en neutralisering av det senaste årets uppgång. Samtidigt visar det att den prishöjning som regeringen föreslog från årsskiftet kom — trots uppmaning här i riksdagen — alltför sent. Och vi får inte glömma bort den oregistrerade konsumtionen — hembränningen, snabbvinstillverkningen och den ökade tax-free-försäljningen vid våra gränser. Det är ett viktigt mål som Världshälsoorganisationen ställde upp 1984, då man rekommenderade sina medlemsländer att bedriva en alkoholpolitik som syftar till att senast år 2000 ha minskat alkoholkonsumtionen i resp. länder med 25 70. Den svenska regeringen och Sveriges riksdag har också anslutit sig till detta mål. Herr talman! Jag tror att det behövs mera av kraft och samlad insats än hittills. De alkoholpolitiska åtgärderna bör stämmas av mot varandra. Annars blir det inte tillräcklig effekt för att åstadkomma förändring. Regeltillämpningen bör stödja de samordnade insatserna, inte störa eller obstruera. Ett störningsmoment vore att låta den makabra alkoholhandelsutredningen bli praktisk politisk verklighet. Förra helgen skedde ett nyhetsutspel i TV, då denna utredning sades ligga till grund för regeringens beslut. Enligt uppgift senare i programmet hade socialministern personligen låtit hälsa att regeringen ännu inte tagit ställning till utredningens förslag. Jag skulle därför, herr talman, direkt vilja fråga regeringens ansvarige om denna utredning — som för övrigt i sin allmänna inriktning är ett dråpslag mot en socialt inriktad alkoholpolitik — fortfarande är under övervägande. Socialministerns svar här i dag ger knappast utrymme för att denna vårdslösa utredning skulle kunna bli praktisk politik. Frågan är alltså om denna utredning saknar aktualitet eller inte. Jag tror att ett sådant här besked är viktigt, bl.a. därför att intentionerna beträffande alkoholhandelsutredningen redan är vägledande i det praktiska arbetet. Det gäller inte minst på tillståndsgivningens område. Vad som däremot inte är lika känt är just WHO-målet och den svenska målsättningen. Jag skulle vilja att regeringen, med hjälp av socialstyrelsen, startade en bred informationskampanj bland både politiska och byråkratiska instanser. Det är ju viktigt att det sker ett samlat och målmedvetet arbete för att uppnå en förbättrad tillämpning när det gäller den svenska alkoholpolitiken. Herr talman! Det finns tillräckligt många kända fakta som verkligen övertygar oss om att alkoholen är så förödande. Vi vet tillräckligt mycket om alkoholens vådor. Mer än varannan av dem som drunknar och nära en tredjedel av dem som bildödas har alkohol i sig. 5 000 människor dör alldeles för tidigt varje år just till följd av alkoholen. Dessutom har flera hundra nyfödda barn skador på grund av moderns alkoholbruk. Till detta kommer en utbredd misshandel, främst av kvinnor och barn. Den helt dominerande orsaken till våldsbrotten är just alkohol och andra droger. Varje dygn kör 6 000 människor omkring onyktra i trafiken i Sverige. Utifrån dessa tragiska fakta, herr talman, finns det tillräckligt mycket att ta fasta på beträffande informationen. Jag skulle ändå vilja säga att interpellationssvaret har förtjänster. Det som saknas är ett klargörande besked om att t.ex. alkoholhandelsutredningen definitivt har lagts åt sidan. Därför emotser jag med stort intresse socialministerns synpunkter i denna och andra frågor.
Herr talman! 1977 års alkoholpolitiska riksdagsbeslut står fast. Det tror jag att jag klart har givit uttryck för. Elver Jonsson talar om en vit fläck i regeringsförklaringen. Han säger att 20 november 1987 det inte stod någonting där om åtgärder mot alkholbruket. Ja, om vi skall hålla på och granska en regeringsförklaring — som av olika skäl måste bli ganska kort —, finner vi kanske fler vita fläckar. Avsaknaden av en mening om detta i regeringsförklaringen innebär inte att regeringen inte tar de problem som vi har med alkoholkonsumtionen på allvar. Det behövs mer av kraft och insatser, säger Elver Jonsson. Jag lyssnade med intresse och tänkte: Nu har Elver Jonsson kommit på något när det gäller åtgärder, insatser, som vi inte har hunnit pröva. Som jag sade i slutet av mitt interpellationssvar behövs det olika insatser på bred front. Det finns inte bara en enda modell som man kan använda sig av i det här sammanhanget. Jag tycker att AN-rådet och den speciella beredningsgrupp som nu arbetar intensivt gör ett mycket bra arbete. Man har på gång väldigt många aktiviteter. För någon månad sedan hade man t.o.m. aktiviteter här i riksdagen. Bl. a. hade man kontakt med olika utskott. Vidare finns det ett engagemang hos ungdomsorganisationerna och andra. Jag tycker att det här är ett mycket bra sätt att arbeta på. Det samlade greppet innebär, enligt min uppfattning, att vi har just den här bredden när det gäller olika insatser. Dessutom tycker jag att det är viktigt att vi här har valt att speciellt inrikta oss på ungdomsgrupperna. Herr talman! Det var med viss förvåning som jag satt och lyssnade på TV-Aktuellt — jag tror att det var det programmet — för någon vecka sedan. Som första inslag meddelades att regeringen hade tagit ställning i denna fråga. Det skulle vara fritt fram — det kommunala vetot skulle nämligen avskaffas — att sälja folköl i kiosker. Jag tänkte: Är det den 1 april? Det var det alltså inte. Det var ju fortfarande höstmörka november. Jag blev, som sagt, mycket förvånad och ringde genast upp Aktuellt och sade: Detta är en anka. Det finns ingen som helst grund för detta. Förslag i nämnda riktning finns dock i en statlig utredning. I slutet av programmet kom min rättelse in. Alkoholhandelsutredningen har varit föremål för remiss och har i vissa stycken fått ganska hård kritik. I departementet håller vi fortfarande på med att titta på utredningens förslag och de remissyttranden som inkommit. Jag har personligen ännu inte i en föredragning tagit ställning till de olika förslagen, och innan jag har gjort det och förslagen sedan behandlats av regeringen kan jag inte i riksdagen i dag säga vilken ställning regeringen kommer att ta till de olika förslagen.

Herr talman! Tack, fru statsrådet, för det upprepade beskedet om att 1977 års alkoholpolitiska beslut står fast! Därmed skulle jag väl kunna konstatera att vi är överens om att alkoholhandelsutredningen i väsentliga delar är ett grundskott mot synen i just 1977 års beslut. Nu anför fru Sigurdsen att vissa delar av denna statliga utredning skulle vara någon form av aprilskämt, och jag har ingenting emot det betyget. Men oavsett om det är skämt eller allvar, är det viktigt att dessa delar visas bort från det praktiska politiska handlandet. Gertrud Sigurdsen säger att det är försumbart om det saknas en mening i regeringsförklaringen. Jag anser däremot att det här behövs betydligt mer än en mening. Med tanke på att regeringsförklaringen i övrigt är både fyllig och gedigen, hade det varit på sin plats att där också hade funnits med ett avsnitt om det som vi är överens om är det största sociala och medicinska problemet. Gertrud Sigurdsen frågar vad Elver Jonsson själv har att komma med. Det är en berättigad fråga, inte minst med tanke på att regeringen under den senaste tiden inte har kommit med så mycket. På sex minuter hinner jag kanske inte ge ett fullständigt besked, men jag kan meddela att det i dagarna har presenterats ett välkommet bidrag. Det är en utredning som kallas LAPU, landsförbundets alkoholpolitiska utredning, som nyss har avslutats sitt arbete. Det är ett konstruktivt utredningsarbete, som hela regeringen borde läsa. Den innehåller ett alkoholpolitiskt handlingsprogram där inte något område utelämnas. Jag tror, herr talman, att det är det mest genomarbetade och konkreta program som har tagits fram under senare år. Det är intressant att veta att utredningen har letts av Gunnar Nelker, tidigare statlig utredningssekreterare och en av landets kunnigaste personer på det alkoholpolitiska området. I utredningen har ingått bred medicinsk expertis och annan kompetens. Vidare har två tongivande ledamöter av denna kammare medverkat, dels folkpartiets gruppledare, dels Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande. Det ger förhoppningar om att riksdagen skulle vara beredd att följa upp en samlad och kraftfull men också socialt inriktad alkoholpolitik. Fru statsråd! Ta LAPU som bredvidläsning, och väg in den tillsammans med det politiska beslut som redan gäller och som vi egentligen är överens om! Det är vårt samlade ansvar att detta kan bli verklighet och att WHO-målet kan uppnås, men det är regeringen som måste ta fler och samlade initiativ.
Herr talman! För att undvika allt missförstånd vill jag framhålla att jag inte har sagt att alkoholhandelsutredningens betänkande är ett aprilskämt, utan det var TV-Aktuellts inslag som jag betecknade på det sättet. Jag skall med intresse ta del av Landsförbundets program och studera det när det blir tillgängligt för mig och mina medarbetare på departementet. Vi skall noga undersöka om det finns några nya idéer och inslag när det gäller att komma till rätta med den ökade alkoholkonsumtionen.
Herr talman! Jag tackar socialministern för löftet att ta del av denna utredning och göra det, som jag uppfattar det, i en konstruktiv anda. Låt mig bara tillägga, för att ytterligare kommentera interpellationssvaret, att det talas om att socialstyrelsen skall gå ut med information, arbeta på bred front och höja medvetandet när det gäller alkoholproblemet. Jag tror rent av — det är en liten nyhet och ett bidrag — att det skulle vara värdefullt om regeringen, och i detta fall socialministern, här i kammaren om några månader i en särskilt anordnad debatt gick ut med de handlingslinjer som enligt interpellationssvaret håller på att tas fram. En sådan presentation inför riksdagen skulle ha en motiverad plats. Vi anser ju att det finns starka skäl att ha särskilda riksdagsdebatter kring bilavgaser och spioner. Då finns det också, herr talman, god grund för att i denna kammare ha en debatt där regering och riksdag stryker under att det är viktigt att uppfylla Världshälsoorganisationens mål och vårt till organisationen avgivna löfte. Inte för dess egen skull, utan därför att det skulle finnas stora samhällsekonomiska och mänskliga vinster att hämta hem i och med fullföljandet av en socialt inriktad alkoholpolitik.

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat utbildningsministern om han anser att skolöverstyrelsens förslag till nytt tjänstesystem för lärare i grundskolan och grundutbildning för vuxna står i överensstämmelse med riksdagens beslut om ny lärarutbildning för grundskolan. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Skolöverstyrelsens förslag till nytt tjänstesystem för lärare i grundskolan och grundutbildning för vuxna bereds för närvarande inom utbildningsdepartementet. Jag räknar med att regeringen skall ta ställning till förslaget i den kommande budgetpropositionen. I det uppdrag skolöverstyrelsen fått, att utreda övergången till ett nytt tjänstesystem i grundskolan, angav regeringen att utgångspunkten borde vara att den nya tjänsteorganisationen skall anpassas till de huvudsakliga inriktningarna i den nya grundskollärarutbildningen. Jag ser ingen anledning att frångå denna uppfattning.

Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Det var ganska kortfattat, men jag tillåter mig nog att läsa mellan raderna också. Sedan beslutet om en ny lärarutbildning fattats i våras, i djup oenighet, blev regeringsuppdraget till SÖ om ett nytt tjänstesystem trots allt en positiv läsning. Döm om den förvåning som alla inblandade och andra intresserade kände när resultatet av SÖ:s tankemödor presenterades, en förvåning som av allt att döma delades även av statsrådet Göransson. För visst är det märkligt att myndigheten, regeringens förlängda arm, så flagrant frångår regeringens direktiv. Friheten att utreda och föreslå även andra lösningar än de 6/7-tjänster som uppdraget gällde har utnyttjats till att i stället lägga förslag om en enda tjänst. Det är nivelleringen driven till sin yttersta konsekvens: en grundskola, en lärarutbildning, en lärartjänst. Några dagar efter det att jag framställt min interpellation läste jag ett referat av ett tal som skolministern hållit — i Karlstad tror jag det var — och kunde konstatera att skolministern vidhöll sitt uppdrag till SÖ, något som nu bekräftas i interpellationssvaret. Beslutet från i våras om en ny lärarutbildning lämnar andra frågor öppna som hör samman med tjänstekonstruktionerna — hur övergången till ett nytt tjänstesystem skall ske, vilka kompletteringskurser som krävs m.m. för lärare med de gamla lärarutbildningarna. Också på dessa punkter är signalerna oroväckande. Skall kommunernas begränsade anslag för lärarfortbildning tas i anspråk, så kommer andra angelägna behov att eftersättas. Som kommunalpolitiker vill jag bestämt protestera mot sådana avsikter. Det vore olyckligt om statsmakterna vidhöll tanken på en samtidig start för ett nytt tjänstesystem, gällande alla grundskolelärare. En konstruktion där det gamla systemet successivt avlöstes av det nya — hur det nu blir utformat — blir betydligt mindre resurskrävande och mindre upprivande för de lärare som redan i sin utbildning valt metodik och/eller ämnen och nu är i tjänst. Det är en nedvärdering av varje lärarkategori att förutsätta att det bara behövs några veckors fortbildning för att ersätta år av utbildning i speciella ämnen eller i metodik för ett speciellt stadium. Den kompletteringsutbildning som skulle krävas för en samtidig övergång till ett nytt system kan komma att kosta skolministern ”skjortan”, och jag tycker faktiskt inte att han förtjänat att bli så avklädd. Skämt åsido undrar jag om skolministern kan lugna mig på följande punkter: Kommer en tjänstekonstruktion med 6/7-varianter — jag föredrar 7 — med bibehållet behörighetskrav för resp. tjänst att utredas? Kommer de i dag verksamma lärarna att få valfrihet mellan kompletteringsutbildning för övergång till ett nytt system och att kvarstå i sina gamla tjänster? Kan statsrådet överväga två parallella tjänstesystem med en successiv övergång? Många lärare är angelägna om ett besked på dessa punkter.

Herr talman! Folkpartiet har i riksdagen tagit ställning för en annan modell för reformering av lärarutbildningen än den beslutade. Vi har gjort det av omsorg om kvaliteten på den undervisning vi anser skall ges i grundskolan. Jag skallinte i dag upprepa förslagen utan bara konstatera att genomförandet av den beslutade reformen är på god väg och att vi därför vill inrikta oss på att arbeta för att kvaliteten på den skall bli så hög som möjligt inom givna ramar. I regeringens promemoria angående uppdraget att utforma ett nytt tjänstesystem anges ett antal kriterier för vad ett nytt system skall ge. Om förslaget till att lärarutbildningen skall ges olika specialiseringar beträffande årskurser och ämnen säger man bl.a.: ”Mot denna bakgrund är det naturligt att man vid utformningen av ett nytt tjänstesystem anknyter de enskilda lärartjänsterna så nära som möjligt till lärarutbildningens två inriktningar och deras olika specialiseringar. Detta är viktigt främst från kvalitetssynpunkt.” Man fortsätter med att slå fast att behörighetskraven för lärare är det viktigaste instrumentet för att garantera att lärarna har de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för deras arbete i skolan. Promemorian framhåller också att kraven för behörighet bör utformas så att de garanterar att varje lärare har goda kunskaper i de enskilda ämnen som han eller hon skall undervisa i och om de områden där ämnessamverkan kan förekomma. ”Därför”, säger man, ”bör de särskilda behörighetskraven för lärartjänsterna utgå från resp. inriktning på grundskollärarlinjen och de ämnen som resp. lärartjänst omfattar.” Man skall också sträva efter enkelhet och flexibilitet, sägs det. Det verkar som om skolöverstyrelsen i sitt förslag endast inriktat sig på enkelheten. Uppenbart är att ett system med flera varianter blir snävare till sina möjligheter att placera lärare på olika typer av tjänster. Det blir alltså mindre flexibelt och inte så enkelt. Men vi för vår del anser att just de här begränsningarna är viktiga för att upprätthålla kvaliteten och göra det så svårt som möjligt för skolledningarna att placera lärare på poster där de inte har kompetens. När man sedan kopplar ihop detta förslag med skolöverstyrelsens förslag till fortbildning besannas farhågorna att kompetensen skall tunnas ut och skillnaderna mellan lärarnas inriktning göras otydlig. I folkpartiet tycker vi att det klart skall framgå vilken ämnesprofil läraren har. Det är faktiskt så, att det hos redan verksamma lärare finns verkliga skäl till att de valt att undervisa i antingen lågeller högstadiet. Också i framtiden kommer det att finnas lärare som bäst passar att undervisa i vissa åldersgrupper och också tycker att det ger bäst arbetstillfredsställelse. Vi tycker att det är viktigt att få rätt lärare på rätt plats, vilket både handlar om att läraren har rätta ämnen för tjänsten och att läraren tycker att det är roligt att arbeta med den aktuella åldersgruppen. Vi förordar ett system med minst tre tjänster, eftersom vi anser att ett sådant system bättre kan upprätthålla de krav på kvalitet vi vill ställa på grundskolans undervisning. Jag noterar med tillfredsställelse att skolministern inte anser att det finns anledning att frångå förslaget att utgångspunkten skall vara ett flertal tjänster, som regeringen sade när uppdraget gavs till SÖ. Det vore dock av intresse om skolministern ville utveckla frågan hur man ser på möjligheten att ha dubbla tjänstesystem under en övergångsperiod. Detta är naturligtvis viktigt för att man skall hinna med den omfattande fortbildning som kommer att bli nödvändig.

Herr talman! Låt mig något kommentera Gunnel Liljegrens och Ylva Annerstedts inlägg. Jag vill dock inledningsvis i anslutning till vad Gunnel Liljegren sade något utveckla den roll som skolöverstyrelsen spelar i detta sammanhang. När jag reagerat på det förslag som kommit från skolöverstyrelsen — jag har t.ex. kommenterat det i ett tal i Karlstad — har många i likhet med Gunnel Liljegren sagt att regeringen och skolministern frångått skolöverstyrelsens förslag. Jag har fått ett och annat brev från lärare med hemvist i Sveriges Lärarförbund, vilka säger att detta är att desavouera skolöverstyrelsen. Det är därför jag vill understryka vilken roll skolöverstyrelsen spelar i detta sammanhang. Skolöverstyrelsen och skolöverstyrelsens styrelse har två huvuduppgifter. Den ena är att vara det verkställighetsorgan som ser till att de beslut som riksdagen fattar på förslag av regeringen genomförs. I det stycket är skolöverstyrelsens uppgift utomordentligt klar och väldefinierad. Den andra uppgift som skolöverstyrelsen har är att vara ett beredningsorgan och utredningsorgan. Det är i den funktionen som skolöverstyrelsen här har framlagt ett förslag. Det är alldeles naturligt att det förslaget måste bli föremål för överväganden och prövningar, på samma sätt som ett förslag som framläggs av en parlamentarisk utredning blir föremål för remissbehandling, bedömningar och överväganden, innan det resulterar i en proposition. Jag tycker därför att det finns skäl att något avdramatisera vad som sagts om detta skolöverstyrelsens förslag. Regeringens expertorgan på detta område har redovisat synpunkter på tjänstesystemet. Regeringen överväger dessa synpunkter men inhämtar givetvis även andra synpunkter än de som finns redovisade i förslaget, innan detta resulterar i en proposition. Jag har inledningsvis i detta anförande gärna velat understryka att det förhåller sig på det sättet. Jag har av Gunnel Liljegren och Ylva Annerstedt fått ett antal konkreta frågor om regeringens kommande förslag. På den punkten kan jag i dag inte ge något besked, eftersom regeringens förslag blir ett resultat av de överväganden som nu sker. Men låt mig för klarhetens skull upprepa vad jag i mitt anförande i Karlstad sade om tjänsteorganisationssystemet: ”Tre utgångspunkter vill jag redovisa för det beredningsarbete som pågår inom utbildningsdepartementet. Den första och självklara utgångspunkten är att lärarna skall undervisa i de ämnen och årskurser som de är utbildade för. Det innebär att de nya lärartjänsterna måste utformas så att de garanterar detta. Tjänsteorganisationen skall minimera riskerna för att lärarna kommer att undervisa i ämnen, för vilka de saknar erforderliga kunskaper. Den andra utgångspunkten är att tjänsteorganisationen skall främja en utveckling av grundskolan i enlighet med de pedagogiska intentioner som ligger till grund för beslutet om ny lärarutbildning. Den tredje utgångspunkten är att den lärare som i dag är behörig att inneha en tjänst i grundskolan också skall vara det den dag den nya tjänsteorganisationen genomförs. De nuvarande lärarna skall ha samma möjlighet som de har i dag att söka lediga tjänster.” Det var utgångspunkterna för uppdraget, och jag har inte haft anledning att tycka att dessa utgångspunkter visat sig vara felaktiga. Jag står alltså fast vid dessa. Av det sagda framgår att jag tycker att det är orimligt att en lärare som utför en arbetsuppgift och har kompetens för den — exempelvis en lågstadielärare — plötsligt skall bli inkompent att utföra det arbete som han eller hon faktiskt utför. Det vore ju fullkomligt orimligt att ha ett sådant system, och det kan inte vara meningen.

Det är viktigt att detta är klart. Jag har mött åtskilliga under denna höst som har bibringats uppfattningen att vi håller på att förändra grundskolans organisation. Någon har sagt sig att man nu måste bygga helt nya skollokaler. ”Betyder inte den här nya grundskoleorganisationen att man måste lägga ner skolenheter som bara har lågstadium osv.?” Naturligtvis är det inte på det sättet. Det är inte en skolorganisatorisk reform vi genomför. Vi ser till att vi utbildar grundskollärare för den grundskola som finns. Det är detta som denna reform innebär. Då är det rimligt att den tjänstekonstruktion som ges anpassas till utbildningssystemet. Jag noterar i detta sammanhang med mycket stor tillfredsställelse att Ylva Annerstedt säger att folkpartiet nu vill arbeta för att den nya lärarutbildningen skall bli bra. Därför skall vi också se till att vi får en tjänstekonstruktion som stärker utbildningen, inte en konstruktion som försvagar den.
Herr talman! Jag har inte uppfattat skolministerns uttalanden i Karlstad som så definitiva att jag har trott att han antingen desavouerade SÖ eller backar upp SÖ:s förslag, men jag har begärt ett par klarlägganden av honom på några punkter. Tyvärr är det emellertid så att den publicitet som har kommit SÖ:s förslag till del har satt i gång en diskussion som diskrediterar skolmyndigheterna — inte minst genom de underliga uttalanden som representanter för SÖ strör omkring sig. Delar skolministern t.ex. uppfattningen att en mulleskolelärare skulle kunna vara kompetent att undervisa i biologi på högstadiet utan annan utbildning än den hon fått som mulleskolelärare? Delar skolministern uppfattningen att akademiskt skolade lärare inte kan ge en adekvat utbildning i en skola för alla och att de skulle vara artfrämmande i en grundskola? Det är alltså sådana uttalanden som förvirrar och som får lärare att skriva brev, som skolministern också vittnade om. Debatten har inte varit till glädje för någon, och jag är tacksam att skolministern nu håller fast vid de direktiv som regeringen ursprungligen gav SÖ. Jag tillhör naturligtvis inte dem som tror att vi är på väg att införa en ny grundskola. Vi hade från moderat håll många invändningar gentemot den nya lärarutbildningen, men nu är den beslutad. Jag anser att regeringens direktiv stod i god överensstämmelse med den beslutade lärarutbildningen, men att SÖ grovt har vantolkat dessa direktiv.
Herr talman! Jag tycker det var viktigt med det klargörande som Bengt Göransson gjorde om synen på SÖ som bl.a. ett utredningsorgan. Vi gör ju genom denna interpellationsdebatt vårt arbete för att påverka beredningsarbetet. Vi anser inte att det huvudförslag som SÖ har framlagt är bra för att tillfredsställa de kvalitetskrav som man kan ställa på en kommande lärarutbildning. Och, som sagt, det finns många sätt att försöka påverka beredningen, interpellationsdebatter är ett. Folkpartiet arbetar självfallet för att det skall bli så god kvalitet som möjligt på den beslutade lärarutbildningen inom de ramar som nu är givna. Det är ju ingen hemlighet att vi tycker att vårt förslag till lärarutbildning, med minst 40 poäng i ett ämne som man skall undervisa i, är bättre och ger högre kvalitet. Här kommer nu det ena förslaget efter det andra till hur den nya utbildningen skall utformas. Självfallet vill vi då framföra synpunkter. Vi tycker t.ex. att vi skall ha en lärartjänstkonstruktion som så bra som möjligt tillfredsställer kraven på en hög kvalitet. Vi tror att ett system där lärarnas ämnesprofil klart framgår och där man snävar in möjligheterna att utan begränsning använda lärarna i hela systemet är bättre. Därför föreslår vi att det skall finnas överensstämmelse mellan ämnena och tjänstekonstruktionen. Vi förordar alltså ett system med minst tre lärartyper.
Herr talman! Jag är rädd att Ylva Annerstedt möjligen har missuppfattat mig. Jag polemiserar inte mot Ylva Annerstedt när jag redovisar min syn på skolöverstyrelsens roll. Det var därför jag med ett visst beklagande konstaterade att det var så pass få som hörde på. Både interpellanten och Ylva Annerstedt är naturligtvis, med det engagemang de har, väl medvetna om hur det förhåller sig. Många av dem som diskuterar denna fråga utanför riksdagen har dock inte noterat vilken uppgift skolöverstyrelsen faktiskt har haft, utan tycks ha betraktat skolöverstyrelsens förslag som antingen ett riksdagsbeslut eller ett regeringsbeslut. Det är ingetdera. Det var det som jag tyckte att det fanns anledning att inför kammaren och till protokollet få noterat. Det var alltså ingen polemik mot Ylva Annerstedt i det stycket, det vill jag understryka. Gunnel Liljegren konstaterar också — vilket jag är mycket tacksam för — att utbildningsreformen nu är beslutad. Det är viktigt att vi gemensamt ser till att ge den kvalitet och lödighet. Det är angeläget att vi får en tjänstekonstruktion som stärker utbildningsinriktningen och icke försvagar den. Det har varit en av mina utgångspunkter, vilket jag har redovisat. Det är naturligtvis så, Gunnel Liljegren, att alla våra lärare ingår i högskolesystemet och är akademiskt utbildade. Jag förmodar att Gunnel Liljegren inte vill reservera begreppet akademisk för det som en gång hörde till akademierna — då skulle vi ha en mycket liten grupp av lärare i skolsystemet som vore akademiker. Icke heller den mest kompetente civilingenjör skulle då egentligen kunna räkna sig ha någon som helst akademisk status. Det tycker jag att han är värd. När det gäller frågan om mulleskoleläraren vill jag inte uttala mig generellt. Den lärarens kompetens måste ju bedömas som andras. Det kan knappast vara diskrediterande att man på sin fritid också arbetar med mulleskolan, om man är biologilärare. Jag förmodar att Gunnel Liljegren inte menar att vi av mulleskolelärarna inte skall begära någon som helst kompetens. Jag tycker nämligen också att de skall veta vad de talar om.
Herr talman! Statsrådet Göransson kanske inte uppfattade att jag levererade direkta citat från SÖ:s representanter beträffande t.ex. mulleskolelärarna och beträffande akademiker att de var ett artfrämmande inslag i grundskolan. Det är inte jag som sagt det, utan det är en SÖ-representant. Jag vände mig emot dessa yttranden, säkert förflugna, som fällts i diskussio nen om de nya tjänsterna. Jag hoppas att skolministern delar min uppfattning att det är olämpliga uttalanden. Frågan om kompetens och behörighet har dryftats i stor utsträckning. Att en rektor skall avgöra om en lärare är kompetent att undervisa på det ena eller det andra stadiet i det ena eller det andra ämnet är en ganska farlig väg att gå. Vi vill ha behörighetsreglerna kvar, såsom de i dag är utformade. Om man genomför den tjänstekonstruktion som skolministern har förutsett i sina visioner, blir det ofrånkomligt att ha vissa behörighetsregler för ämnen och för stadier.

Herr talman! Ett mycket kort påpekande med anledning av Gunnel Liljegrens senaste inlägg. Jag har inte möjlighet att kommentera varje yttrande och varje formulering som görs inom det svenska skolsystemet. Jag bemödar mig om att kontrollera mina egna yttranden så att de stämmer både med det som regeringen står för och med det som jag själv står för. Jag har därutöver ingen ambition att kontrollera andras yttranden och får då finna mig i att det möjligen sägs ett och annat som Gunnel Liljegren och kanske också andra ogillar. Jag fråntar mig både kontrollansvaret och det innehållsliga ansvaret för varje sådant uttalande.

På grund av uppkomna vakanser i utrikesutskottet har socialdemokratiska riksdagsgruppen som suppleanter i utrikesutskottet anmält Anneli Hulthén och Nils Nordh.

Herr talman! Alf Svensson har inkommit med en interpellation, 1987/88:87, om freonutsläppen.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig dels om regeringen är beredd att medverka till att restaureringsarbetet avseende Hornborgasjön läggs ut på entreprenad, dels om regeringen är beredd att initiera en nedläggning av Hornborgasjöns sänkningsföretag, dels om jag kan redovisa vad projektet Hornborgasjöns restaurering hittills totalt har kostat. Jag vill först inleda med en bakgrundsbeskrivning av projektet Hornborgasjöns restaurering. Med utgångspunkt i riksdagens beslut år 1977 och efter uppdrag av regeringen samma år har naturvårdsverket givits ansvaret för en planmässig restaurering av Hornborgasjön. Sedan naturvårdsverket genomfört de ytterligare utredningar som erfordrades för en restaureringsansökan till vattendomstolen gav regeringen år 1982 verket tillstånd att inge en sådan ansökan. Denna avsåg en höjning av vattenståndet med ca 1,4 m. Vidare upptog förslaget olika åtgärder såsom vegetationsröjningar, bottenbehandling m.m. inom och i anslutning till sjöområdet. För att motverka skador på bl.a. jordbruksmark skulle vallar byggas på en sammanlagd sträcka av ca 25 km. Naturvårdsverket har bedrivit ett omfattande arbete för att genomföra restaureringen. Arbetet har omfattat såväl praktiska åtgärder som prövning i vattendomstol. Under planeringsoch förberedelsearbetet har det visat sig att riskerna för läckage vid invallningarna på vissa avsnitt är betydande. Naturvårdsverket har därför tagit fram ett alternativt restaureringsförslag. Regeringen gav i maj 1986 naturvårdsverket i uppdrag att närmare utreda detta alternativ och att därefter få det prövat i vattendomstolen. Avsikten är att höja vattenståndet med ca 0,8 m. Genom den begränsade höjningen kan huvuddelen av vallarna slopas. Därigenom kan också skapas fler lämpliga biotoper för fågellivet. Från naturvårdssynpunkt är det stora fördelar med ett sådant utförande. De slopade vallarna kan emellertid medföra att jordbruksmark runt sjön kan komma att översvämmas. Naturvårdsverket skall därför samråda med lantbruksstyrelsen om skadeförebyggande åtgärder till skydd för jordbruket. Mot bakgrund av vad jag nu sagt om läget i restaureringsarbetet är det enligt min mening för tidigt att nu, innan de slutliga besluten har fattats, gå in på frågan om vem som skall utföra erforderliga byggnadsarbeten i sjön. Jag vill i detta sammanhang framhålla att de vassröjningsarbeten som utförs i sjön på många sätt är unika. Inga tidigare erfarenheter finns av sådant arbete och något byggnadsföretag med kunskaper inom området har därför inte kunnat anlitas. Vad åter gäller andra verksamheter såsom byggandet av damm med tillhörande skyddsvall samt avverkning av träd runt sjön avser naturvårdsverket att lägga ut dessa tjänster på entreprenad. I övrigt kan erinras om att naturvårdsverket sedan något år tillbaka har ett avtal med Vattenfall, som innebär att Vattenfall inom projektet har åtagit sig bl.a. skadevärdering, skadereglering och vattenmålsbehandling. Dessa arbeten genomförs i nära samarbete med naturvårdsverket. Frågan om en nedläggning av Hornborgasjöns sänkningsföretag anser jag blir aktuell först i samband med vattendomstolens prövning av restaureringen av Hornborgasjön. Regeringen bör inte föregripa vattendomstolens prövning i detta avseende. Enligt vad jag inhämtat uppgår de sammanlagda kostnaderna hittills för Hornborgasjöns restaurering till ca 40 milj.kr.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på min interpellation. Återställandet av Hornborgasjön till den unika fågelsjö den en gång varit är en av vår tids viktigaste åtgärder på naturvårdens område. 1977 års enhälliga riksdagsbeslut visar att det var möjligt att sammanväga olika intressen: naturvårdsintressen, markägarnas, fallägarnas och andra sakägares intressen. I dag tio år efter riksdagsbeslutet — står vi dock nästan där vi började, med en sjö som inte är restaurerad och där ingen i dag kan säga när den egentliga restaureringen skall inledas eller vara slutförd. Därför kan man inte, som statsrådet, påstå att det pågår en planmässig restaurering av Hornborgasjön. Det förnimbara resultatet skulle då vara ett helt annat än det var och en i dag kan iaktta. Däremot kan vi konstatera att mångmiljonbelopp — hittills 40 milj.kr., medger statsrådet — har förbrukats på ett valhänt utredande med högst tvivelaktig nytta och tvivelaktiga resultat. Kan denna miljonrullning och brist på målinriktning få fortsätta? Vad säger finansministern som värnare av statens ekonomi om att år efter år få se miljonerna försvinna in i naturvårdsverkets maskineri för att restaurera Hornborgasjön, utan att man får särskilt mycket för pengarna? Tidsutdräkten och de alltmer ökande kostnaderna har sin grund i brist på kompetens och osäkerhet inom naturvårdsverket om att i egen regi kunna genomföra stora byggnadsprojekt av denna art. Beslutsvånda, prestigetänkande och oförmåga att rätt samarbeta med markägare och andra berörda sakägare har lett till att man tappat målet ur sikte: att åstadkomma en restaurerad våtmark av vikt för naturvården och människorna. Det svåra värv naturvårdsverket har att åstadkomma, en för alla parter godtagbar kompromiss — för det är vad det är fråga om här — har man misslyckats med! Detta, i förening med att självt stå som generalentreprenör och byggherre för restaureringen, har naturvårdsverket inte klarat! Det är i beaktande av detta som mitt förslag om en projektgrupp eller kommitté som tar över uppdraget att restaurera sjön skall ses. Med det frigörs naturvårdsverkets bevisligen stora kompetens att värna naturvårdsintressena. Med en fristående projektgrupp eller kommitté kan verket åter ägna sig åt det man är kompetent på. Det är väl inte statsrådets mening att naturvårdsverket skall åsidosätta sin huvuduppgift för att söka vara byggentreprenör? Att hänvisa till de vassröjningsarbeten som gjorts i sjön i naturvårdsverkets regi och med det som grund söka bevisa att det inte finns sådan kunskap hos olika byggnadsföretag förefaller betänkligt haltande. — Skulle naturvårdsverket med sin obefintliga kunskap att bedriva entreprenadarbeten av detta slag och fullständiga ovana att organisera och bygga upp en komplicerad maskinpark vara mer skickat än erfarna byggnadsföretag? Är detta statsrådets mening? Är det så, frågar man sig varför naturvårdsverket inte åstadkommit mer nytta och redan inlett, eller varför inte redan avslutat, restaureringen. En projektgrupp eller kommitté som till fullo ansvarar för restaureringen av Hornborgasjön och upphandlar entreprenader till fastställda kostnader är den enda vägen att bryta rådande dödläge. Statsrådet har undvikit att svara på min fråga om regeringen är beredd att lägga ut Hornborgasjöns restaurering på entreprenad. Skall detta tolkas så att statsrådet och regeringen är nöjda med hur frågan framskrider? Statsrådet anser att nedläggningen av sänkningsföretaget inte blir aktuell förrän vattendomstolen prövat restaureringen. Jag vill hävda att projektgruppen eller kommittén så snart som möjligt bör bildas för att man skall få fart på restaureringen. I uppdraget bör ingå att ta över sänkningsföretagets uppgifter. Med detta vinns viktig samordning, och uppgifterna kan successivt avvecklas i takt med att restaurering och vattenståndshöjning blir verklighet. Sjörestaureringen har också en viktig rättssäkerhetsaspekt. Enligt 1977 års riksdagsbeslut står det klart att statsmakterna vill skydda åkermarken i mesta möjliga mån. Efter detta har jordbrukarna i området planerat och investerat för framtiden. Naturvårdsverkets alternativa restaureringsförslag, som inte har stöd i riksdagsbeslutet, har därför vållat stor oro. Miljövård innebär också att vårda miljön runt Hornborgasjön och bibehålla den levande landsbygd som sätter sin prägel på detta gamla kulturlandskap. Detta förutsätter att familjejordbruken skall ha möjlighet att fortleva som bärkraftiga enheter. Skall norra Europas största naturvårdsprojekt bli framgångsrikt, bör de som bor i området kunna känna att de kan sluta upp kring det på ett positivt sätt. Viktiga förutsättningar för detta är att hänsyn tas till markägarnas önskemål och att staten står fast vid vad den lovat i 1977 års riksdagsbeslut. Det är ju den lokala befolkningen som skall vårda sjön för framtiden. Därför talar starka miljöskäl för att det utvecklingsbara jordbruket i rimlig mån skyddas med invallningar i enlighet med riksdagsbeslutet. Med beaktande av detta kan sjöns yta, i enlighet med riksdagsbeslutet, höjas med 1,4 meter i stället för med naturvårdsverkets senast föreslagna 0,8 meter, innebärande att det skapas en för överskådlig framtid varaktig våtmark i enlighet med det ursprungliga långsiktiga naturvårdsintresset. Vi måste, herr talman, slå vakt om 1977 års riksdagsbeslut. Det får inte manipuleras. Det skall i stället genomföras. Sveriges internationella anseende på naturvårdsområdet kräver det, liksom landets rättssäkerhetstraditioner.

Herr talman! Det är viktigt att man särskiljer uppgiften att vara föreskrivande myndighet och uppgiften att såsom byggnadsentreprenör genomföra restaureringen. Statsrådets påstående att något byggnadsföretag med kunskaper inom området inte har kunnat anlitas är antingen avsiktligt vilseledande eller uttryck för okunskap på området. Sverige har nämligen från början haft en internationell tätplats på sjörestaureringsområdet. Statsrådets påstående är därför extra penibelt. I såväl Sverige som andra skandinaviska länder finns just de företag som anlitas globalt, ibland dessutom med svenska biståndspengar. Mera torde inte behöva sägas beträffande graden av kunskap och omfattningen av objektiv ansträngning för att till Hornborgasjöns bästa uppfylla de kloka direktiv som ursprungligen låg till grund för utredningen om att varaktigt säkerställa sjöns framtid. I stället för att följa de ekologiskt korrekta rekommendationerna har man fortsatt med röjningsverksamheten, vilken fått exakt de förutsagda resultaten till följd. Säven breder nu ut sig över sönderkörda bottnar. Därmed kommer förberedelserna för slutlig restaurering att alltmer försvåras. Vad drar statsrådet för slutsats av detta påpekande? Jag anser det också vara värdefullt att citera ur riksdagsbeslutet.

Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av förevarande motioner och motionsyrkanden som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört i denna fråga. Detta är alltså det gällande riksdagsbeslutet. Nu har regeringen tillåtit att man utreder ett alternativ som står i strid med gällande riksdagsbeslut utan att riksdagen har fått säga sin mening om detta. Jag tror att det kanske vore lämpligt att konstitutionsutskottet så småningom granskar detta förfarande.
Herr talman! Skall jag tolka Sten Svenssons så, att han — även om naturvårdsverket, vattendomstolen och miljövårdande organisationer av olika slag anser att det senare alternativet ekologiskt är bättre — anser att vi skall hålla fast vid det tidigare riksdagsbeslutet? Jag anser att en bra karl eller kvinna faktiskt skall kunna ändra sig, om det kommer fram nya fakta.

Herr talman! Statsrådet vet mycket väl att det bland expertisen råder delade meningar om detta alternativ. Jag kan också påpeka att limnologiprofessorn Sven Björk erbjöd sig att utan ersättning fortsätta att tillhandahålla sin sakkunskap. Men han ställdes åt sidan. Vad kan ha varit skälet till detta? Statsrådet talar om att det genomförs en planmässig restaurering. Jag anser att så inte är fallet, särskilt inte sedan 1982. Bevis för oförmåga att leda utredningen utgör bl.a. de förvirrade förslagen till olika invallningar, nya vallägen, flyttningar av vallar, förslag till nya vallar och sedan ett förslag utan vallar. Man har talat om läckage, men det gäller inte generellt för hela området och motiverar på intet sätt att man slopar vallalternativet. Det alternativa förslag som statsrådet talar om och som skulle bli billigare och gälla en höjning med endast 80 centimeter strider helt mot målsättningen att varaktigt säkerställa Hornborgasjöns framtid. Efter en höjning med enbart 80 centimeter som slutnivå i detta skadade system kommer kombinationen av uppgrundning och igenväxning att slutgiltigt omöjliggöra sjöns bevarande. Orsakerna härtill är att söka i de kedjor av reaktioner som följer på den ringa vattenståndshöjningen. Detta förslag har lanserats i strid med limnologiska anvisningar. Det är vidare betecknande att sakkunskap inom limnologi, sjöoch våtmarksutveckling samt restaurering uteslutits från planeringsarbetet i och med att detta förslag tog sikte på reduktionshöjningen. Slutsatsen av dessa synpunkter blir att vi kanske hamnar i ett läge där vi inte får till stånd en situation som innebär att vi varaktigt har återställt sjön. Vad har vi då fått ut av dessa kostnader? Vi måste ju se till att det resultat vi åstadkommer står i rimlig proportion till de resurser som läggs ned.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag är beredd att vidta omedelbara åtgärder som syftar till att gränsvärdet för etylenoxid sänks till noll. Bertil Måbrink har vidare frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att företag med verksamhet av Gambros typ — som innefattar användning av etylenoxid — blir tillståndspliktiga enligt miljöskyddslagen. Förekomst av etenoxid, som etylenoxid kortare benämns, i omgivningsluft anses i första hand bero på utsläpp från industrier och steriliseringsanläggningar i samband med framställning, hantering, transporter och lagring. Det finns också farhågor för att etenoxid kan bildas vid förbränning av kolväten, t.ex. i bilavgaser. Från miljömedicinsk synpunkt är det naturligtvis synnerligen angeläget att minska utsläppen av substanser med cancerframkallande effekt så långt det över huvud taget är möjligt. Detta gäller såväl för etenoxid som för en stor mängd andra ämnen som exempelvis eten, bensen, butadien och propen. Att nå ned till en noll-nivå är dock knappast möjligt inom överskådlig tid — åtminstone inte så länge vi använder fossilt bränsle som kol och olja. För att nå ett sådant mål måste vi vidare helt förändra vår kemikalieanvändning, våra produkter och vår industristruktur. Detta måste alltså ses som ett mål på lång sikt. Jag vill med all kraft understryka att vi måste sträva efter att steg för steg minska utsläppen av dylika ämnen. I ett första steg måste vi minska utsläpp och halter till s.k. lågrisknivåer där riskerna bringas ned till en nivå som endast motsvarar en ytterst marginell påverkan på cancerfrekvensen. Genom ett bedömningsunderlag och en utredning som statens miljömedicinska laboratorium redovisat år 1986 har en lågrisknivå lagts fast för halten etenoxid i omgivningsluften. Jag utgår från att detta bedömningsunderlag med lågrisknivå — på motsvarande sätt som successivt skett för andra hälsooch miljöfarliga ämnen — i fortsättningen kommer att användas vid hantering av olika frågor enligt lagstiftningarna på miljöoch hälsoskyddsområdet. Jag finner därför inte anledning att vidta någon särskild åtgärd beträffande haltvärden för etenoxid i den yttre miljön. Vad gäller det yrkeshygieniska gränsvärdet vill jag efter samråd med arbetsmarknadsministern säga följande. De yrkeshygieniska gränsvärdena fastläggs i en särskild kungörelse från arbetarskyddsstyrelsen. Enligt vad jag erfarit från arbetarskyddsstyrelsen kommer frågan om förändringar av det yrkeshygieniska gränsvärdet för etenoxid att noga behandlas i det redan inledda översynsarbetet inför nästa kungörelse. Någon särskild åtgärd från regeringens sida i denna fråga behövs därför inte heller i detta skede. Bertil Måbrink tar också upp frågan om jag är beredd att vidta åtgärder för att företag med verksamhet av Gambros typ — som innefattar användning av etenoxid — skall bli tillståndspliktiga enligt miljöskyddslagen. Jag vill först understryka att all verksamhet som medför miljöstörningar från fast egendom faller under miljöskyddslagstiftningen. Detta innebär bl.a. en skyldighet för den som driver sådan verksamhet att vidta skyddsåtgärder och iaktta försiktighetsmått för att förebygga eller avhjälpa olägenheter av verksamheten. Det innebär också att tillsynsmyndigheterna har att meddela de råd och förelägganden som behövs för att motverka sådana olägenheter. Vissa verksamheter anges som tillståndspliktiga i de listor som bilagts miljöskyddsförordningen. Dessa listor ses över med vissa mellanrum. Vid sådana översyner beaktas utvecklingen inom olika industribranscher, nya kunskaper om miljösituationen och olika verksamheters miljöoch hälsoeffekter. För att ge en kontinuitet åt miljöskyddsarbetet bör listorna i princip ses över på ett samlat sätt, så att behoven av prövning för olika verksamheter vägs mot varandra och mot de tillgängliga resurserna för prövningsarbetet. En sådan översyn pågår för närvarande inom ramen för arbete med den miljöpolitiska proposition som regeringen avser att lämna till riksdagen i början av år 1988. I det sammanhanget beaktas också vilka frågor som bäst kan regleras inom kemikalielagstiftningens resp. miljöskyddslagstiftningens ram, bl.a. mot bakgrund av den mycket nyttiga diskussion som varit om användningen och utsläppen av CFC. I fråga om kemiska ämnen kan ofta kemikalielagstiftningen vara mer effektiv, eftersom miljöskyddslagens listor i princip är uppbyggda på verksamheter och utsläpp — inte på användningen av olika ämnen i produktionsprocesser. Eftersom Bertil Måbrink i samband med sin interpellation tar upp förhållandena vid företaget Gambro i Lund, vill jag avslutningsvis särskilt nämna att Gambro åtagit sig att installera en reningsanläggning som reducerar utsläppen av etenoxid med 90 20. Reningsanläggningen och den framtida utsläppsnivån har reglerats i ett tillsynsbeslut enligt miljöskyddslagstiftningen i februari 1987 från länsstyrelsen i Malmö.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag vill också passa på att från riksdagens talarstol tacka miljöoch energiministern för det kloka beslut som har fattats när det gäller Edängeforsarna i Ljusnan. Etenoxid är cancerframkallande. Detta kände man till redan i början av 1800-talet. Arbetarskyddsverket har beräknat att sex cancerfall per år orsakas i en population om 1 000 personer som utsätts för I ppm etenoxid under 40 timmar per vecka. Enligt samma källa som använts för denna uppgift föreligger ett lineärt — eller rakt - samband mellan koncentration av etenoxid och mutationsfrekvens. Detta innebär att det inte finns en lägsta gräns under vilken koncentrationen anses utesluta allvarliga skador på människan. Leukemi och magcancer är vanligare hos exponerade än hos normalbefolkningen. Allt talar för att även tillfällig exponering av etenoxid medför ökad cancerrisk. Vi vet också att etenoxid mycket lätt kan upptas genom huden, utan att den inandas. Jag anser alltså att det ur miljömedicinsk synpunkt är nödvändigt att man helt slutar använda etenoxid. Vidare kan jag inte riktigt acceptera Birgitta Dahls resonemang om lågrisknivån när det gäller omgivningsluften. Jag vet inte riktigt vad som ligger i det resonemanget, eftersom jag inte riktigt förstår det. Det finns, som jag tidigare har sagt, en cancerrisk också vid tillfällig exponering av etenoxid — etenoxid kan således också tas upp genom huden. Jag skall här uppehålla mig vid företaget Gambro — det finns dock också andra företag som har en liknande omgivning. Det finns bostadsbebyggelse alldeles i närheten. Vidare finns det barnstugor alldeles intill företaget. Vilka enorma risker utsätts inte barnen för där? Man talar om lågrisknivåer, och till att börja med låter det bra. Man har alltså bestämt en högsta tillåten halt etenoxid i omgivningsluften. Men vilka kriterier har då gällt? Hur nära ett företag får bostadsbebyggelse finnas? Är det tillåtet att ha en barnstuga alldeles i närheten av företaget? Är det tillräckligt undersökt vilka risker barn resp. vuxna utsätts för när de kommer i kontakt med den etenoxid som finns i omgivningsluften? Därefter övergår jag till frågan om de yrkeshygieniska gränsvärdena. Det tar tydligen lång tid att fastställa gränsvärden i vårt land — tyvärr! I socialutskottets betänkande 1985/86:12 sägs det att en revision av gränsvärdena inkl. etenoxid skulle antas av arbetarskyddsstyrelsen hösten 1986. Nu är vi snart inne i december 1987, men fortfarande har vi inte fått se den nya kungörelsen. Gränsvärdet i dag ligger vid 5 ppm, vilket fastställdes 1981. Detta gränsvärde är oacceptabelt. Vad jag har redovisat är antalet cancerfall vid 1 ppm. När det gäller andra länder har t.ex. Japan ett gränsvärde för etenoxid som ligger vid 0 ppm. I USA ligger gränsvärdet i dag vid I ppm, men man har bestämt sig för att minska detta till 0,1. I Sovjetunionen gäller gränsvärdet 0,5. Varför är det så svårt för Sverige att vidta liknande åtgärder och sänka gränsvärdena eller att göra som Japan — dvs. att utesluta etenoxiden? Såvitt jag har erfarit är den nya kungörelsen under tryckning. Om jag nu inte har fått en helt felaktig information, finns det tydligen inte något förslag i den här kungörelsen om en sänkning av gränsvärdena för etenoxid. Om denna information är riktig, vill jag fråga Birgitta Dahl om hon tänker medverka till att det sker en sänkning, åtminstone till I ppm. Helst ser jag att man helt slutar använda etenoxid. Sedan helt kort något om tillståndsplikten. Jag anser att verksamheter av 'Gambros typ skall vara tillståndspliktiga. Om en verksamhet av det här slaget inte är tillståndspliktig, är nämligen inte kontrollmöjligheterna och övervakningen lika effektiva som när det gäller tillståndspliktiga företag. Jag tycker alltså att man måste göra den här typen av verksamhet tillståndspliktig.

Herr talman! Gunnel Jonäng har ställt tre frågor till mig som rör dels tillväxtmålet i förhållande till övriga biståndspolitiska mål i det av SIDA administrerade biståndet, dels parlamentariskt inflytande i BITS, beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, dels min syn på biståndet till Indonesien. Hans Petersson i Hallstahammar och Maria Leissner har frågat mig om regeringen tänker vidta några åtgärder med anledning av att BITS beslutat utfästa en u-kredit till Indonesien. Hans Petersson har vidare frågat hur regeringen ser på sin roll som observatör i IGGI, the Inter-Governmental Group on Indonesia. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Målen för det svenska biståndet skall ses som en helhet. De berör olika aspekter på samhällsutvecklingen och är inbördes beroende. Jag anser inte att tillväxtmålet generellt skall ges högre prioritet, men med de nuvarande svåra problemen i en stor grupp u-länder blir bristen på tillväxt ett hot mot möjligheterna att främja andra mål. Det svenska bilaterala biståndet är starkt inriktat på de fattigaste länderna. Detta kommer till uttryck i det långsiktiga samarbetet med programländerna genom SIDA. BITS verksamhet är inriktad på lågoch mellaninkomstländer. Närmare hälften av det bistånd som utfästs i u-krediter avser fattiga u-länder med en BNP per capita under 400 US dollar. BITS arbetar inte med finansiella ramar för länder. Varje projektförslag prövas på sina egna meriter. Besluten fattas av styrelsen. Mot bakgrund av riksdagens beslut i våras om ledningen av den statliga förvaltningen har en översyn av såväl BITS styrelse som myndighetens instruktion inletts. Med ledning av de riktlinjer för sammansättningen av myndigheternas styrelser som riksdagen antagit kommer regeringen att överväga vilka förändringar som eventuellt kan vara påkallade i BITS styrelse. BITS verksamhet består dels av tekniskt samarbete, främst med drygt tjugotalet u-länder, dels av u-krediter, som kan lämnas till länder med vilka BITS bedriver tekniskt samarbete och till programländer under förutsättning att mottagarlandet har en tillfredsställande kreditvärdighet. Därutöver kan BITS göra enstaka insatser i andra u-länder om stödet är förenligt med de biståndspolitiska målen. Samarbetet sker inom områden där Sverige kan ställa kunnande och konkurrenskraftiga resurser till förfogande. Enstaka krediter till u-länder som inte tidigare erhållit u-krediter kan aktualiseras särskilt vid samfinansiering med internationella finansieringsorgan. Den aktuella krediten till Indonesien avser ett sådant projekt i samverkan med Asiatiska utvecklingsbanken. Nordiska investeringsbanken har vidare erbjudit finansiering för projektet och även det norska biståndsorganet NORAD har visat intresse för att finansiera vissa delar. Indonesien tillhör låginkomstländerna och har en befolkning på närmare 170 miljoner invånare. Merparten bor på landsbygden. Projektet syftar till att förbättra distributionen av elektricitet på norra Sumatra, som är en eftersatt region. Projektet är således angeläget för en underförsörjd del av landsbygdsbefolkningen, och det är mot denna bakgrund beslutet skall ses. Beslutet innebär däremot inte att regeringen godkänt att Indonesien är ett land som bör bli mottagare av ett reguljärt bistånd. Om den frågan aktualiseras, måste den prövas i ett vidare sammanhang. Jag vill här också nämna att en intern översyn av biståndet till u-länder utanför programländerna inletts inom utrikesdepartementets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete. Min ambition är att arbetet skall utmynna i förslag till klarare riktlinjer för detta bistånd. Beträffande Indonesien vill jag erinra om att stöd för angelägna insatser lämnas även genom andra kanaler. Genom SIDA lämnas visst bistånd för enskilda organisationers verksamhet. Sverige har också gett ett betydande Sedan år 1981 medverkar Sverige som observatör i the Inter-Governmental Group on Indonesia. Vårt observatörskap är betingat av ett handelspolitiskt intresse av att kunna få del av informationer om landets ekonomi och prioriteringar av betydelse från kommersiell synpunkt. Vår närvaro innebär dock i sig inga biståndsåtaganden eller andra förpliktelser för svenskt vidkommande.

Herr talman! Jag tackar Lena Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. SIDA-chefen Carl Tham uttalade nyligen att tyngdpunkten i de enskilda organisationernas verksamhet är att nå de fattigaste med bistånd, medan SIDA:s huvudsakliga uppgift är att främja tillväxt. Ett sådant uttalande strider mot principerna för vår biståndspolitik liksom mot svenska folkets uppfattning om biståndets inriktning. Lena Hjelm-Wallén erinrar i svaret om principerna för vår biståndspolitik, och jag delar statsrådets uppfattning. Biståndsmålen skall ses som en helhet, och tillväxtmålet skall inte generellt ges högre prioritet än de andra biståndsmålen. Statsrådet poängterar också att det bilaterala biståndet är starkt inriktat på de fattigaste länderna. Det arbetet sker och måste ske också genom SIDA-samarbetet och inte — som SIDA-chefen uttryckt det — främst genom de enskilda organisationerna. Jag utgår från att SIDA i sitt arbete följer riksdagens beslut och i biståndsverksamheten främjar de fastlagda målen. Vi har ju nu genom centerpartiets försorg och länge upprepade krav äntligen fått också ett femte mål — miljömålet. Först därigenom får vår biståndspolitik en helgjuten målsättning. Beträffande krediterna till Indonesien vill jag säga att jag har stort förtroende för BITS. Jag har bl.a. med dess ledning diskuterat möjligheterna till stöd till Filippinerna. Även om inga formella fel har begåtts anser jag att det var ett misstag att ge en kredit till Indonesien på 60 milj.kr., varav 30 96 är gåvobistånd. Riksdagen har uttalat att Sverige inte skall ge bistånd till Indonesien. Trots det ges således som direkt gåvobistånd ca 20 milj.kr. Jag finner Lena Hjelm-Walléns uppfattning om bistånd till Indonesien häpnadsväckande. Statsrådet säger att om frågan om reguljärt bistånd till Indonesien aktualiseras måste den prövas i ett vidare sammanhang. Hur kan man över huvud taget tänka sig att ”pröva” frågan om bistånd till Indonesien? Indonesien är en hård och korrumperad diktatur, som ockuperat Östra Timor, vars ledning anklagas för otaliga övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna och som vi har diskutabla vapenaffärer med — och regeringen kan tänka sig att pröva frågan om reguljärt bistånd till detta land! Här borde inte några dörrar öppnas utan tvärtom förses med säkrare lås. Man frågar sig vad det är för biståndspolitiskt tänkande som ligger bakom. Man kan jämföra med regeringens svala intresse för Filippinerna. Från centerpartiet har vi försökt väcka socialdemokraterna till ett engagemang för Filippinerna. Sockerarbetarna på Negros har skrivit ett brev i djupaste sorg och smärta över de mörkrets och dödens krafter som nu sveper över deras land. De behöver vårt stöd. Inget intresse för detta har visats från socialdemokraternas sida. Däremot har man visat intresse för Indonesien. De biståndspolitiska principerna är viktigast i sammanhanget. Det finns en stor fara med den utveckling av biståndspolitiken som nu sker, nämligen att biståndet blir alltmer kommersialiserat, att vi får ett bistånd som inte främst hjälper de fattigaste, utan styrs av nationella egenintressen och kommersiella hänsynstaganden. När gåvodelen i krediterna ökar förstärks denna utveckling. Tänker regeringen göra oss till krämare också när det gäller biståndspolitiken? Är regeringen omedveten om denna utveckling och de risker den medför? Denna utveckling måste stoppas. Klarare och mer likvärdiga regler i vad gäller BITS och SIDA behövs. Dessa bör ges ett högsta belopp att besluta över själva. Frågor rörande biståndsanslag utöver de fastställda beloppen bör hänskjutas till regeringen. Det krävs parlamentarisk inflytande i såväl BITS som SIDA. De biståndspolitiska målen skall gälla lika väl för BITS som för SIDA. Till sist, herr talman, noterar jag att en intern översyn av biståndet till u-länder utanför programländerna har inletts inom UD:s biståndsavdelning. Till det vill jag göra följande kommentar: Jag beklagar att regeringen är så prestigebunden att den inte kunnat ställa upp på centerpartiets krav på en biståndspolitisk utredning. I stället sitter man och utreder bit för bit internt på biståndsavdelningen på UD eller på annat sätt. Hur skall man på det sättet kunna få en helhetssyn? Regeringen är angelägen om en bred uppslutning kring biståndspolitiken, men aktar sig noga att släppa in andra partiers politiker i utredningsarbetet. Det är trist med en regering som har så litet progressivitet och generositet när det gäller biståndspolitiken, att man inte vågar släppa in nya friska impulser i utredningsarbetet. Denna regering håller dessutom på att göra oss till krämare också i biståndspolitiken.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen, som vanligt krystat när det gäller affärer med Indonesien. Vi har i utrikesutskottet motsatt oss en biståndspolitisk utredning, men efter denna historia med Indonesien är det fråga om huruvida inte vpk måste ompröva sitt ställningstagande i utrikesutskottet. Jag tycker att det är en skandal och en skamfläck att man kan ge 20 milj.kr. till den värsta militärdiktaturen i Sydostasien, alltså 20 milj.kr. av de svenska skattebetalarnas pengar i gåvor. Kom inte och säg att BITS har gjort detta utan regeringens godkännande. Denna föreställning har framskymtat. BITS har inte gjort detta, innan man fått regeringens godkännande. Lena Hjelm-Wallén har alltså givit BITS ett förhandsbesked om att BITS kunde göra på detta sätt. I våras fattade utrikesutskottet ett beslut som gäller BITS. I betänkandet stod följande: ”I förra årets biståndsbetänkande UU 1985/86:15 beskrev utskottet de gällande riktlinjerna för tekniskt samarbete. Utskottet bekräftade då bl.a. att de biståndspolitiska målen avser allt utvecklingssamarbete, följaktligen även det tekniska samarbetet genom BITS. Detta uttalande gäller självfallet alltjämt.” Vi har fem biståndspolitiska mål i dag. Biståndet skall för det första medverka till resurstillväxt, för det andra till ekonomisk och social utjämning, för det tredje till ekonomisk och politisk självständighet och för det fjärde till demokratisk samhällsutveckling. Det femte målet är således det nya miljömålet. Lena Hjelm-Wallén, tala om för mig vilket av de fyra första biståndspolitiska målen som vi har haft under många år som är tillämpligt på fascistjuntan i Indonesien. Är det något av dem som är tillämpligt? Jag tycker att den frågan kräver ett svar. Att 40 milj.kr. är en kredit på fördelaktiga villkor är också upprörande. Men det är väl så som Eva Belfrage skrev i Dagens Nyheter i söndags. Socialdemokratin säljer sig, är rubriken. Står handelsintressen på spel får även militärdiktaturer svenskt bistånd, skriver Eva Belfrage. Ja, så är det. Det är inte bara bistånd ni nu ger dem. Är det tacken för att ni har fått sälja vapen för hundratals miljoner kronor? Är det detta ni nu tackar för och ger tillbaka på det här sättet? Gäller riksdagens beslut eller gäller det inte? Riksdagen uttalade också för något år sedan att något bistånd till Indonesien över huvud taget inte kan komma i fråga. Varför följer ni inte de beslut som riksdagen har fattat och de uttalanden som riksdagen har gjort? År 1965 kom diktatorn Suharto till makten genom en kupp. Vi vet att ett halvår efter det att han kommit till makten, lyckades han utrota eller spärra in mellan en halv och en miljon människor. Fortfarande sitter hundratusentals människor i fängelser eller är utsläppta och berövade praktiskt taget alla rättigheter. Vi vet att sedan Indonesien tog över Väst-Papua 1969 har 150 000 människor avrättats. Man bedriver där ett utrotningskrig. Vi vet att Indonesien när det gäller Östtimor fortfarande bedriver ett oerhört grymt krig med anledning av människornas krav på rätt till självbestämmande. Vi vet att fördelningen av resurser i Indonesien är oerhört orättvis och inte kommer de fattiga till del. Men allt detta vet ni. Jag får väl säga som Gunnel Jonäng att när krämarsjälen tar över allt, då är solidariteten med de fattiga och förtryckta i Indonesien en underordnad fråga. Är det inte nog med skandaler från Sveriges sida och från denna regerings sida? Först hade vi alla vapenskandaler som har skämt ut oss i praktiskt taget hela världen. Nu kommer detta med Indonesien och biståndet.

Herr talman! Jag vill tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Indonesien är ett land där mänskliga rättigheter förtrycks och där demokratiska rörelser ständigt får mindre utrymme. Indonesiens invasion av Östra Timor 1975 föranledde Amnesty International att tio år senare konstatera att en tredjedel av befolkningen hade dött till följd av ockupationen. Annekteringen av Väst-Papua 1969 ledde också till omfattande oroligheter, där ca 150 000 människor fick sätta livet till. Ca 100 000 f.d. politiska fångar, som greps för 20 år sedan, försågs när de frisläpptes med särskilda identitetshandlingar, som stämplar dem som f. d. politiska fångar och fråntar dem väsentliga medborgerliga rättigheter. Det sker i dag ingen förändring i positiv riktning i Indonesiens politik — tvärtom. Nyligen antogs en alldeles ny förordning om granskning av medborgares familje-, organisationsoch umgängesförhållanden och deras religiösa och ideologiska hemvist. Om man vid denna granskning befinns ha haft en släkting som dödades vid massakern för 20 år sedan, eller om man varit politisk fånge, riskerar man avsked från sitt arbete som ”misstänkt regeringsfiende”. En ny lag om organisationer, från juni i år, säger att alla organisationer måste ha statsideologin Panca Sila som övergripande ideologi och måste se till att medlemmarna genomgår vad lagen kallar ”Panca Sila-indoktrinering”. I BITS instruktioner och regeringens propositioner står det att u-krediter kan ges till länder vilkas utvecklingspolitik står i överensstämmelse med de svenska biståndspolitiska målen, om länderna bedöms vara kreditvärdiga. Jag skulle därför vilja fråga: På vilken basis anser biståndsministern att Indonesiens utvecklingspolitik står i överensstämmelse med de svenska biståndspolitiska målen, särskilt med avseende på demokratimålet? Projektet i sig stöder landsbygdsbefolkningen, menar biståndsministern. Men vad det i själva verket handlar om är Asahan-projektet — ett aluminiumsmältverk som byggts upp med japanskt kapital. Smältverket kräver mycket energi, och just det skall Sverige hjälpa till att producera. I det kontrakt som sattes upp mellan Indonesien och Japan slås fast att 80 90 av energin skall gå till aluminiumsmältverket och att endast 20 96, det som blir över, skall tillföras indonesierna själva. Det hela kan ses som en strategi för att Japan skall få tillgång till aluminium för sin egen industri. Man skall kanske också se den asiatiska utvecklingsbankens stöd i det ljuset. Det handlar således knappast om ett utvecklingsprojekt för i första hand landsbygdsbefolkningen. Jag tycker att det är en vilseledande beskrivning som biståndsministern har gett i sitt svar. Dessutom förekommer ett sakfel. Indonesien tillhör inte världens låginkomstländer enligt Världsbankens definition, utan är ett medelinkomstland. Världsbanken sätter beträffande kreditvärdigheten upp en gräns på 20 96 för skulderna i förhållande till inkomsterna i utländsk valuta. I våra regler för BITS står att landet skall vara kreditvärdigt. Men Indonesien har nu en skuldbörda på 41 26, dvs. mer än dubbelt så mycket som Världsbankens riskgräns. Jag skulle därför vilja fråga biståndsministern hur man kan anse att Indonesien har tillfredsställande kreditvärdighet, och varför vår bedömning avviker från Världsbankens. Enbart av dessa skäl är det synnerligen olämpligt att bedriva biståndsverksamhet i Indonesien med hjälp av u-krediter. Men jag har också synpunkter när det gäller formfrågan. Hur kommer det sig att BITS har fattat det här beslutet utan att höra med regering eller riksdag? Det handlar om en summa på 20 miljoner. BITS anger i själva verket 10 miljoner som ett genomsnitts Hela projektet har alltså beskrivits på ett felaktigt sätt i svaret. Det handlar om ett stöd till japansk industri och till mycket liten del om en utveckling för Indonesiens landsbygdsbefolkning. Detta gör, tillsammans med ifrågasättandet av beslutsgången, att jag måste konstatera att det knappast finns några skäl att försvara det här biståndet till Indonesien. Man kan bara undra: Hur kommer det sig att beslutet har fattats över huvud taget? Jag tror att det handlar om en annan sak. Regeringen har, i sina försök att få Sveriges biståndsmål att se ut som en procent, blåst upp anslaget till u-krediterna så pass mycket att man gett mer till BITS än vad BITS förmår göra av med. Därför tvingas BITS, för att ändå använda pengarna, att fatta beslut som är mycket dåligt underbyggda. BITS kan uppenbarligen inte finna tillräckligt bra projekt. Detta understryker folkpartiets kritik mot att en så stor del av biståndet går via BITS. Sammantaget vill jag uttrycka en stark oro för utvecklingen av den socialdemokratiska biståndspolitiken. Historien om Asahan-projektet undergräver trovärdigheten för hela den svenska biståndspolitiken. Jag hoppas därför att den översyn som biståndsministern förutser verkligen kommer att leda till allvarliga förändringar.

Herr talman! Jag vill först klargöra att jag i svaret har redogjort för den formella beslutsgången vad gäller fattat beslut om en enstaka kredit till Indonesien. Beslutsgången är sådan att det är BITS styrelse som fattar ett sådant beslut. Det är först om ett land förutses komma i fråga för mer fortlöpande kreditgivning som beslut fattas av regeringen. Vi har alltså hanterat detta helt i enlighet med de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för denna verksamhet. När jag tillägger att om frågan aktualiseras om ett reguljärt bistånd så måste det prövas i ett vidare sammanhang, så innebär det inte att jag säger att jag aktualiserar denna fråga. Det är en saklig upplysning om hur beslutsgången är. Man måste skilja på vilka sakliga upplysningar man får om beslutsgången och vad som sedan är på gång. Jag kan lugna Gunnel Jonäng och andra i detta sammanhang genom att säga att något reguljärt biståndssamarbete med Indonesien inte är planerat. Det här är fråga om ett enstaka projekt, och det enstaka projektet skall bedömas utifrån sina egna meriter av styrelsen för BITS på det sätt som har skett. I denna debatt tar sig talarna upp till debatthöjder som förvånar mig. När man beviljar ett enstaka projekt genom BITS är det inte fråga om att ge bistånd till någon regim som det har sagts utan det är just detta projekt som det handlar om. Denna kredit utgör en mindre del i ett större projekt som gäller utbyggnad av det indonesiska kraftsystemet. Det syftar till att förbättra elförsörjningen på norra Sumatra som är en eftersatt region som behöver både industrier och el. Projektet kommer att ge över 100 000 konsumenter tillgång till elektricitet. Det är klart att man genom en sådan insats är med om att skapa tillväxt i denna region men också möjliggör en ekonomisk och social utveckling för de människor som kommer att få del av detta. Det har sagts mycket om att det är japanska industrier det är fråga om. Det må vara så i detta aluminiumverk, men det projekt som vi deltar i här, ett transmissionssystem, är en del i det som Asiatiska utvecklingsbanken stöder och som även NORAD och Nordiska investeringsbanken har planer att gå in i. Vi är således i ganska gott sällskap. Maria Leissner frågade om kreditbedömningen. Den görs i Sverige av exportkreditnämnden. Det är en kreditbedömning som vi alltid följer inom de biståndsorgan som sedan har att följa upp det. Jag kan hålla med talarna om att det inte är enkelt att hantera frågor som rör länder som Indonesien, till vilka vi är starkt kritiska då det gäller mänskliga rättigheter. Vi är även kritiska till annektering av Östra Timor. När det gäller de mänskliga rättigheterna är förhållandena långt ifrån tillfredsställande i Indonesien. Tyvärr gäller det även i många andra länder, inte minst i denna region. Sverige har aldrig accepterat Indonesiens annektering av Östra Timor. Det har vi framhållit många gånger, i FN och i andra sammanhang. De här välkända ståndpunkterna, både vad gäller mänskliga rättigheter och vad gäller Östra Timor, kommer vi att aktivt föra fram i fortsättningen. Det är inte fråga om att vi skulle ändra någon del i biståndspolitiken. Alla beskyllningar om någon sorts krämaranda i biståndspolitiken vill jag med kraft tillbakavisa. Jag vill erinra om att riktlinjerna för hur BITS skall arbeta och hur u-krediter skall ges har antagits av riksdagen i stor enighet. De partier som Gunnel Jonäng och Maria Leissner tillhör har ställt sig bakom dessa riktlinjer. Vi har även i övrigt arbetat i en anda av överensstämmelse mellan partierna. Att vi inte har önskat tillsätta en biståndspolitisk utredning är ett mera praktiskt angreppssätt. Vi har arbetat på andra vis. Vi har utrett delområden ett i taget, och då har det varit mindre lämpligt med en parlamentarisk utredning. Men om man skulle besluta om större saker, och det kan bli resultatet av den interna översyn som vi nu håller på med i departementet, håller jag inte för otroligt att det behöver tillsättas en parlamentarisk biståndspolitisk utredning. Men jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket som talar för det än. Den översyn av mottagarländerna som vi nu skall göra är alltså ett svar på vad SIDA:s parlamentariska styrelse bad oss att göra.

Herr talman! Det måste ju vara BITS som fattar besluten. BITS styrelse måste ta hänsyn till de uttalanden som riksdagen har gjort beträffande Indonesien och bistånd och rätta sig efter dem. Det är väl inget organ som finns någonstans vid sidan om eller som sitter i något bankpalats oåtkomligt för folket och de politiskt valda. Jag har redovisat vad riksdagen och utrikesutskottet har sagt om Indonesien. Jag har ställt en fråga till Lena Hjelm-Wallén, svara på den: Vilket av de fyra — alltså de fyra första målen, vi behöver inte ta upp det femte — biståndspolitiska målen anser Lena Hjelm-Wallén vara tillämpligt för Indonesien? Det skulle vara intressant att få veta det. Lena Hjelm-Wallén säger att biståndet inte går till någon regim. Det gör det visst i det här fallet — det kommer vi inte ifrån. Lena Hjelm-Wallén säger vidare att 100 000 konsumenter nu kommer att få elförsörjning. Jo då, jag känner igen det här resonemanget. Hur var det med Kotmale och alla de tusentals människor som skulle få eli den region där bl.a. Kotmale kraftverk byggdes på Sri Lanka? Det blev inte så mycket av det hela! Den elen fördes som bekant till huvudstaden och andra regioner. Jag skall citera vad Eva Belfrage skriver i Dagens Nyheter den 22 november: ”-—-- är Bits-projektet knutet till ett japanskt finansierat aluminiumsmältverk som har blivit kritiserat för att vara baserat nästan helt och hållet på japanska intressen. 75 procent av anläggningen ägs av tolv japanska företag. Japanerna har förlagt detta smältverk till Indonesien, för att kunna utnyttja den billigare arbetskraften, för att få tillgång till Indonesiens bauxit, för att slippa svåra föroreningar och för att spara på egna energitillgångar.” Nu skall ASEA få del av detta genom en order. Då har krämarintressena, Lena Hjelm-Wallén, tagit över solidaritetsintressena. Dessutom är det en oerhörd korruption i Indonesien. Presidentfrun Suharto brukade kallas för Mme 10 procent. Nu kallas hon för Mme Fifty-fifty.

Herr talman! Biståndsministern undvek att svara på min fråga om hur Indonesiens utvecklingspolitik överenstämmer med de svenska kraven på demokrati för bistånd.

Jag kan inte heller begripa att 20 miljoner som gåvodel skulle vara en så oansenlig summa att biståndsministern skulle vara ointresserad av att diskutera denna fråga på regeringsnivå. Det handlar alltså om en summa som är mycket större än de belopp som årligen ges till de länder som har ett reguljärt tekniskt sammarbete med BITS. Dessutom vill jag be biståndsministern att erkänna att det här inte primärt handlar om landsbygdsutveckling i Indonesien. Detta projekt har andra syften. Det blir inte vackrare därför att man låtsas som om det är någonting som det inte är. Jag står fast vid min slutsats att detta är ett mycket dåligt projekt, något som ytterligare understryker folkpartiets synpunkt att BITS har fått så mycket pengar att man inte kan göra av med dem på goda projekt. Det som här skett är ett mycket tråkigt bevis på detta.
Herr talman! Jag vill återkomma till vad statsrådet säger i sitt svar om att ifall frågan om reguljärt bistånd till Indonesien aktualiseras, så måste den prövas i ett vidare sammanhang. Statsrådet säger att det är en saklig upplysning som här ges. Detta måste ändå innebära att regeringen öppnar dörrarna för en möjlighet att ge bistånd till Indonesien. Jag förstår inte hur man över huvud taget kan framställa saken på detta sätt, hur man över huvud taget kan tänka sig att göra en prövning av biståndet till ett land, som vi känner så väl till för dess grymheter. Vi har här fått en redovisning om landets otaliga brott mot mänskliga rättigheter. Då säger statsrådet att regeringen inte avser att aktualisera Indonesien som bilateralt mottagarland. Men kan BITS aktualisera Indonesien som kreditoch gåvomottagare, kan den saken naturligtvis också aktualiseras på annat håll. Jag skulle faktiskt önska att statsrådet klarare uttalar att regeringen är beredd att följa vad riksdagen sagt i denna fråga, nämligen att det inte skall utgå något som helst bistånd till Indonesien. Jag kan inte förstå varför vi över huvud taget skall ha med detta land, när det finns så mycken värre fattigdom i världen. Världen är full av fattiga och förtryckta, och det finns så många som behöver vårt stöd och vår hjälp. Statsrådet säger vidare att Sverige är i gott sällskap när vi går in i ett sådant här projekt tillsammans med andra länder. Det hjälper inte att vara i gott sällskap. Det är faktiskt inte särskilt intressant vem vi har med oss som sällskap. Det enda som är avgörande i denna fråga är att de projekt som Sverige stöder måste utgå från Sveriges biståndspolitiska målsättning. Det gör inte ett bistånd till Indonesien.

Herr talman! Jag noterar den här senaste deklarationen från statsrådets sida, men jag skulle ändå vilja fråga: Ser statsrådet de risker som öppnats genom den kredit som Indonesien nu får och som jag påtalade i mitt inledningsanförande? Det finns en fara här när det gäller utvecklingen av vår biståndspolitik, nämligen att vårt bistånd blir alltmer kommersialiserat och att vi får ett bistånd som inte främst hjälper de fattigaste utan styrs av nationella egenintressen och framför allt av kommersiella hänsynstaganden. Jag ser i detta en utveckling som skulle vara förödande för svensk solidaritet och för svensk biståndspolitik. Sedan vill jag säga att det värsta med denna kredit till Indonesien kanske är att den kan leda till en urholkning av biståndsviljan, eftersom människor i vårt land väl känner till situationen i Indonesien, känner till grymheterna och brotten mot de mänskliga rättigheterna. Vad tänker och känner människor, när de ser och hör att så här mycket pengar går just till detta land? Här finns det en uppenbar risk för att svenska folkets biståndsvilja urholkas. Jag är mycket rädd för att den här kreditgivningen kan leda till det. Jag hoppas att det inte blir så, men det finns som sagt en risk. Vidare vill jag notera det positiva uttalande som statsrådet gjorde i fråga om en biståndspolitisk utredning. Jag tror att vi i centerpartiet hela tiden har haft rätt i den här frågan. Det har behövts en samlad syn på och en samlad utredning av biståndspolitiken. Vi har inte fått gehör för det kravet, utan man har i stället hållit på att utreda bit för bit. På det viset tappar man helheten. Jag tror att vårt krav verkligen är berättigat också i dag. Vi måste arbeta vidare med det, föra fram det återigen nästa år och se om vi då kan få en bred uppslutning kring en biståndspolitisk utredning.